Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1979 80:116, såvitt gäller fastställande av planeringsramar för vårdlärarlinjen m.m. Till betänkandet finns fogade en rad socialdemokratiska reservationer, som Lena Hjelm-Wallén berörde i sitt anförande, och jag skall, herr talman, under några minuter försöka utveckla utskottsmajoritetens synpunkter. I vad gäller lärarutbildningens dimensionering i stort har socialdemokraterna ett särskilt yttrande, som pekar på att man bör sträva efter en viss överkapacitet i utbildningen i förhållande till det prognostiserade behovet. Föredragande statsrådet tar i budgetpropositionen upp frågan om lärarutbildningens dimensionering och framhåller att svårigheterna att åstadkomma balans på lärararbetsmarknaden under den närmaste tioårsperioden är stora på grund av skillnader i bl.a. årskullarnas storlek under 1980-talet samt av att lärarkåren är relativt ung och därför har många år av yrkesverksamhet framför sig. Statsrådet drar därför slutsatsen att man även i fortsättningen bör iaktta stor försiktighet vid förändringar av lärarutbildningens dimensionering, men anser att vissa temporära utbildningsåtgärder bör tillgripas för icke behöriga ämneslärare. Utskottet har tidigare behandlat denna fråga, bl.a. i utbildningsutskottets betänkande 1977/78:22, och skrev då att lärarutbildningen i likhet med annan högskoleutbildning bör dimensioneras utifrån principen att såväl individens som samhällets behov skall beaktas vid utbildningsplaneringen. Förändringar i dimensioneringen skapar bättre tillgång på lärare först på relativt lång sikt, och utskottet anser det därför tillrådligt med stor försiktighet vid förändringar av dimensioneringen. Den nu rådande bristsituationen måste mötas med åtgärder som ger effekt på kort sikt. De socialdemokratiska reservationerna skiljer sig inte från utskottsmajoritetens uppfattning på något annat avgörande sätt än att önskemål framförs om ökningar på olika områden. I propositionen föreslås på de här behandlade områdena en ökning på över 50 milj.kr. till 542 milj.kr. De socialdemokratiska reservationerna ligger alltså som överbud på denna inte föraktliga ökning. I reservation 1, beträffande hemspråkslärarlinjen, vill socialdemokraterna öka med 24 platser utöver de 24 platser som föreslås i propositionen. Utskottsmajoriteten tillstyrker propositionens förslag. Här finns det, enligt vår uppfattning, ett dokumenterat behov, men man kan inte genomföra alltför stora ökningar på en gång, om man i framtiden vill undvika flaskhalsproblem, och dessutom måste vi även på det här området ta hänsyn till det kärva statsfinansiella läget. I reservation 2 beträffande industrioch hantverkslärarlinjen agerar socialdemokraterna på samma sätt. Regeringen föreslår en ökning med 74 platser, men socialdemokraterna vill ha ytterligare 48 platser. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag om en ökning av planeringsramen och finner den väl avvägd med hänsyn till det finansiella läget. Vad gäller reservation 3 om utbildning av lågstadielärare med finska som modersmål, där socialdemokraterna vill ha ytterligare 24 platser, kan vi från majoritetens sida av statsfinansiella skäl inte acceptera en ökning, speciellt som utskottet föreslår en ökning av antalet platser på hemspråkslärarlinjen med just detta antal. Planeringsramen för förskollärarlinjen är f. n. 4 758 platser och bör enligt budgetpropositionen t. v. vara oförändrad. Föredragande statsrådet är inte beredd att förorda någon ändring, förrän de av regeringen inledda överläggningarna med Svenska kommunförbundet lett fram till en överenskommelse. Utskottet ansluter sig till denna uppfattning, men socialdemokraterna vill, vilket yrkas i reservation 4, ha ytterligare 96 platser och vpk inte mindre än ytterligare 650 platser. Det bör i detta sammanhang påpekas att den av socialstyrelsen i februari reviderade prognosen om behovet av förskollärare, som utgår från kommunernas aktuella planer på utbyggnad av barnomsorgen i förhållande till den ursprungliga prognosen, visar på ett sjunkande behov. Enligt budgetpropositionen kommer det att råda brist på personal för studieoch yrkesorientering ännu ett par år in på 1980-talet. På längre sikt är utbildningsbehovet lägre än det antal platser som den nuvarande dimensioneringsramen skulle ge. Nu är emellertid den nuvarande syo-organisationen en försöksverksamhet, och de av SÖ nyligen redovisade erfarenheterna av denna kan föranleda förändringar i organisationen. Därför anser utskottsmajoriteten att dimensioneringen bör vara oförändrad nästa år och avstyrker det socialdemokratiska förslaget om en ökning med 40 platser. Till slut, herr talman, vill jag anknyta till vad jag inledningsvis sade om dimensioneringen av lärarutbildningen. Utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens förslag beträffande vissa utbildningsåtgärder som bör vidtas under en begränsad tidsperiod med syfte att minska bristen på behöriga lärare i teoretiska ämnen. Det gäller dels en särskild 20-poängsutbildning på 90 platser för studerande som tjänstgjort minst sju terminer, dels en 40-poängs praktisk-pedagogisk utbildning enligt två olika modeller på tillsammans 96 platser. Socialdemokraterna kräver i sin reservation 6 en fördubbling av den första utbildningen och ökar på den andra med 72 platser. Vi i utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att tyngdpunkterna i insatserna för att häva bristen på behöriga lärare i teoretiska ämnen skall läggas på särskilda utbildningsåtgärder. Dimensioneringsförslaget är enligt vår uppfattning rimligt med hänsyn tagen dels till lärarutbildningsbehovet, dels till det statsfinansiella läget. Här är logiken, Lena Hjelm-Wallén. Det verkar på mig som om socialdemokraterna har glömt vilka knappa resurser vi har i det här landet.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

Herr talman! Jag konstaterar att det skiljer i ambitionsnivå mellan socialdemokraterna och den borgerliga majoriteten, både när det gäller antalet platser i den reguljära lärarutbildningen — där det uppenbarligen finns behov av fler platser — och i fråga om antalet platser i den utbildning som föreslås för icke behöriga ämneslärare. Det argument som anförs av utskottets talesman är det statsfinansiella läget. Detta tycks nu vara nyckeln till alla borgerliga ofullkomligheter, men det är av två skäl ett synnerligen ihåligt argument. För det första är den totala statsfinansiella ram som vi socialdemokrater håller oss inom när det gäller det som de borgerliga kallar för överbud densamma som deras egen budgetram. Men det handlar om att göra prioriteringar inom denna ram. Vi har för vår del prioriterat åtgärder inom : skolans område. Det borde ha klarlagts tidigare och inte bara i samband med de beslut som vi skall fatta i dessa frågor. För det andra är argumentet ”statsfinansiella skäl” ihåligt när det handlar om så centrala ting för skolan som att försörja skolan med utbildad personal. Ingen torde väl kunna bestrida att tillgång på utbildade lärare är en utomordentligt viktig fråga för skolarbetets kvalitet. Från borgerligt håll går ni ofta ut med fagert tal om hur mycket ni är för kvalitet i skolan. Men så snart denna kvalitet också måste ta sig uttryck i kostnader backar ni ut. Det är en mycket underlig återhållsamhet att medvetet låta bli att förse skolan med utbildade lärare.
Herr talman! Jag tycker att de siffror som jag redovisade i mitt inledningsanförande borde säga någonting om behovet av att bygga ut barnomsorgen. Jag nämnde de siffror som redovisats av socialdepartementet i planeringsgruppens utredning och som visar att det behövs 850 000 platser år 1990. Även om utskottet låter sig företrädas av en moderat ledamot borde det stå klart att vi också måste öka utbildningen, om vi skall kunna klara någon som helst utbyggnad av barnomsorgen. Det finns 180 000 daghemsplatser i dag och 850 000 kommer att behövas inom tio år. Men det är klart att man har all anledning att misströsta när det gäller barnomsorgen, både i fråga om utbyggnaden och i fråga om kvaliteten. Av kompletteringspropositionen framgår att det inte kommer att bli någon vidare utbyggnad av barnomsorgen. Personaltätheten kommer heller inte att bli bättre. Detta trots att man vet om, för det har ju också kartlagts, hur dålig situationen är när det gäller personaltätheten och tillgången på utbildad personal. När personaltätheten skall vara en på fem barn är den i vissa fall en på 9,4 barn. Jag förstår inte att man från ansvarigt håll kan tillåta en så dålig kvalitet och att man inte är beredd att förbättra den. Tvärtom säger man att personaltätheten inte skall ökas. Förhållandena skall alltså få fortsätta att vara så dåliga som de är. I gårdagens debatt tog jag också upp frågan om kvaliteten inom barnomsorgen. För några år sedan var man från folkpartiet och centern i socialutskottet överens med vpk om en reservation, i vilken man krävde bindande normer för personaltätheten i barnstugorna. Då förutsattes naturligtvis också en ökad utbyggnad. Men jag skall inte anklaga moderaterna i det sammanhanget, för de var tillsammans med socialdemokraterna motståndare till höjd kvalitet inom barnomsorgen. Moderaterna har ju aldrig varit intresserade av vare sig utbyggnad eller kvalitet utan har alltid när det gällt barnomsorgen satt käppar i hjulen både här i riksdagen och på det kommunala planet.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén sade att man skulle öka utbildningsvolymen ytterligare. Det kom mig att tänka på att man i det socialdemokratiska särskilda yttrandet skriver att man vill öka volymen så att man får en viss överkapacitet. Är det så, Lena Hjelm-Wallén, att socialdemokraterna vill utbilda så många lärare att det blir en relativt stor arbetslöshet bland dessa lärare? Kommer antalet lärarutbildare, alltså de som skall utbilda lärarkandidaterna, att räcka till för den ökning av dimensioneringen på utbildningen som socialdemokraterna har föreslagit? Det måste vara kvalitet i lärarutbildningen, och den är jag orolig för att maninte kan behålla, om vi fattar beslut om så stora ökningar som föreslagits i de socialdemokratiska reservationerna. Från borgerligt håll är vi naturligtvis inte motståndare till att öka lärarutbildningen. Vi vet att behovet finns, men, som jag sade i mitt inledningsanförande: Vi måste ta hänsyn till det statsfinansiella läget och till att man inte kan öka utbildningsvolymen hur snabbt som helst, om man skall undvika flaskhalseffekter.
Herr talman! Jag tror att Rune Rydén skall vara väldigt försiktig i sitt tal om överkapacitet. Att man skall utbilda något fler än vad som f. n. direkt behövs är något som utskottet har sagt i många år och som statsmakterna har stått för — och det är ganska självklart. Jag tror inte att Rune Rydén har sina partivänner med sig i det resonemanget. Jag tycker att det faktiskt är litet löjligt att nu föra en diskussion om att vi plötsligt skulle få ett överskott av hemspråkslärare, industrioch hantverkslärare, syo-funktionärer osv., när det i stället finns ett skriande behov av dessa. Försök därför att komma med litet bättre argument! Sedan tycker jag också att det skulle vara något genant att som moderat talesman så direkt tala emot kvalitetsförstärkningar på skolans område, för det är ju vad ni gör när ni inte vill förse skolan med tillräcklig personal. Eller är det så att ni menar att skolan inte behöver den här personalen?
Herr talman! Socialdemokraterna talar om ett behov av att öka dimensioneringen. Vi anser från borgerligt håll att man skall försöka göra det så långt det statsfinansiella läget så medger. Men det socialdemokratiska förslaget innebär en ökning av dimensioneringen när det gäller den allmänna utbildningen. Det betyder att man på längre sikt kommer att få det överskott som jag antydde, Lena Hjelm-Wallén, men man löser inte de akuta problemen.

Herr talman! Flera motioner gäller lärarutbildningen i Örebro. Orsaken är naturligtvis oron över att det råder brist på behöriga lärare av olika slag i hela Örebroregionen — det gäller bl.a. vårdlärare, speciallärare och ämneslärare. Jag delar denna oro och vill helt kort säga att det, eftersom det finns en klar tendens till att lärare stannar nära utbildningsorten och att lärarstuderande är ortsbundna, är viktigt med en mer fullständig ämneslärarutbildning vid högskolan i Örebro, en permanentning av vårdlärarutbildningen och ett etablerande av speciallärarutbildning. En mer fullständig och utökad lärarutbildning vid högskolan i Örebro skulle också innebära en behövlig förstärkning av högskolan. I vissa ämnen råder där nämligen brist på studerande. Speciallärarutbildning i Örebro är mycket angelägen. Bristen på specialutbildade lärare i länet är mycket besvärande, och i Örebro finns en omfattande specialskoleundervisning för döva, hörselskadade och synskadade. Inom Örebro kommun har man diskuterat möjligheterna att få en riktad speciallärarutbildning för de obehöriga lärare som nu tjänstgör som speciallärare, och det vore värdefullt att få en sådan till stånd. Ämneslärarutbildningen i Örebro bör utökas och vidgas så att den omfattar alla kombinationer. Antalet platser inom varje kombination är f. n. nämligen väl litet. Ett ökat antal platser skulle innebära ett effektivare utnyttjande av resurser och en bättre samordning när det gäller det pedagogiska innehållet. Fjärde årskursen av den praktisk-pedagogiska utbildningen bör äga rum i Örebro. Fler ämneslärarstuderande skulle lockas att påbörja sina studier i Örebro, om de visste att de kunde genomföra hela sin utbildning där. Jag har dock förståelse för att det kan vara lämpligt att avvakta den beredning av 1974 års lärarutbildningsutrednings förslag som pågår, likaså för att det statsfinansiella läget inte tillåter någon ökning av regeringens dimensioneringsförslag. Jag vill emellertid framhålla vikten av att Örebro län kommer i fråga när det gäller särskilda utbildningsinsatser för obehöriga lärare — både ämneslärare och speciallärare — för det är mycket angeläget. Jag vill här särskilt ta upp frågan om vårdlärarutbildningen i Örebro, som jag tagit upp i min motion 1705. Extra vårdlärarutbildning om tre terminer har bedrivits i Örebro sedan 1977. Två kurser omfattande 24 platser har genomförts och en tredje kurs har påbörjats. I budgetpropositionen föreslås ingen nyantagning till vårdlärarutbildningen i Örebro. I stället föreslås att vårdlärarutbildning omfattande 24 platser under nästa budgetår etableras i Uppsala, som då blir centralort för distansundervisning. Utskottet tillstyrker propositionens förslag. Utskottet tillstyrker också förslaget i propösition 1979/80:116 om en ytterligare ökning av planeringsramen med 48 platser, varav Uppsala som centralort för distansundervisning får ytterligare 12 platser. Utskottet säger vidare att Örebro hör till de orter i regionen som bör kunna komma i fråga för en decentraliserad vårdlärarutbildning av tillfällig karaktär, och avstyrker min hemställan om en permanent lokalisering av vårdlärarutbildning till Örebro. Jag beklagar att utskottet inte velat tillstyrka min hemställan. Bristen på vårdlärare är stor i Örebro län — den 10 januari 1980 var bristen på behöriga vårdlärare 38,25 9o. Efterfrågan på vårdlärarutbildning i Örebro är stor, och flertalet av de sökande är unga kvinnor som oftast är mycket ortsbundna. Örebro har ett så centralt läge i länet och i regionen att en vårdlärarutbildning där är lätt tillgänglig för många. En väl fungerande vårdlärarutbildning har byggts upp i Örebro, och utskottet säger också att den bedrivits med mycket tillfredsställande resultat. Ett omfattande arbete har lagts ned på utformning och uppbyggnad av vårdlärarutbildningen, och man har vunnit värdefulla erfarenheter. Man har byggt upp en väl fungerande organisation och ett bra samarbete med högskolan och med praktikplatserna. Tillgången på lärare på praktikplatser är god. Enligt min mening innebär det ett slöseri att man inte tar till vara allt det arbete som lagts ned och alla de erfarenheter som vunnits i Örebro. Den temporära utbildningen i Örebro bör göras permanent. Även om Örebro kan få del av den distansundervisning som utgår från Uppsala, så innebär det en klar försämring för Örebro län och för dem som önskar utbilda sig i Örebro. En väl fungerande utbildningsorganisation används ej, och det blir färre utbildningsplatser. Distansundervisning av vårdlärare kan givetvis vara av stort värde för regionen. Men den kan mycket väl bedrivas parallellt med att vårdlärarutbildningen bibehålls och görs reguljär i Örebro, särskilt nu när antalet platser i regionen kommer att ökas ut. Jag anser också att distansundervisningen borde prövas och utvärderas i regionen, innan en väl behövlig och väl fungerande utbildning läggs ned. Herr talman! Jag har dock klart för mig att det inte är stor idé att yrka bifall till min motion mot ett enigt utskott, och jag ställer därför inte något yrkande utan får nöja mig med det jag här har framfört.

Herr talman! Det är inte speciellt lätt som ny ledamot att försöka bevaka motioner. Det är kanske inte så lätt för gamla erfarna ledamöter heller - inte vet jag. Min motion 661, som har tre yrkanden, kommer att behandlas i tre olika betänkanden. Enligt budgetpropositionen skall vårdlärarlinjen utökas med 24 utbildningsplatser, vilket är en framgång, fast alldeles för litet med tanke på det stora behovet. Herr talman! Vårdlärarutbildningen debatterades i kammaren den 12 december. Vi som då hade motionerat med anledning av proposition 197 erinrade kammaren om att vi tänkte återkomma i förhoppning om att utskottet skulle ha studerat problemen bättre. Vad vi krävde var en försöksvis upplagd utbildning som riktar sig till skötare och undersköterskor. Utskottet hänvisar till den planerade översynen av den befintliga vårdlärarutbildningen. Frågan om en eventuell utbildning av två sorters vårdlärare är av sådan betydelse att utskottet utgår från att berörda myndigheter i sin översyn skall behandla frågan med förtur. Herr talman! Förtur, översyn — verkligheten är den att det råder stor brist på vårdlärare, stora regionala skillnader, vilket vi nyss hört att Ann-Cathrine Haglund redovisat då det gäller Örebro. Många myndigheter har tillstyrkt AMS hemställan att få anordna vårdlärarutbildning för undersköterskor och mentalskötare. Landstingsförbundet skrev till utbildningsdepartementet den 13 december 1979. Jag citerar ur den skrivelsen, nr 324: ”De regionala skillnaderna är mycket stora. För att täcka behovet av vårdlärare är en utbyggnad av vårdlärarutbildningen nödvändig. Lärarutbildningen måste också lokaliseras till fler orter. Men även andra åtgärder bör prövas. För att nå en jämnare regional fördelning bör otraditionella distributionsformer användas, t.ex. lärarutbildning på halvfart och distansundervisning. Det är också hög tid att diskutera lärarutbildning för undersköterskor och skötare.” De tankegångar som ligger bakom de senaste årens utbildningspolitiska reformer måste enligt min mening även gälla på vårdområdet. Det gäller att ta till vara och att tillföra utbildningar de kunskaper och erfarenheter som en lång yrkeserfarenhet innebär. Detta gäller också vårdlärarutbildningen. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande, men jag kommer att noga följa frågan.

Herr talman! Jag vill bara helt kort beröra den särskilda utbildningen av lågstadielärare med finska som modersmål. Den bör enligt motion 520 utökas med 24 platser, förlagda till högskolan i Gävle-Sandviken. Utskottsmajoriteten vill att motionen skall avslås med hänvisning till att en ökning av antalet platser vid hemspråkslärarlinjen har tillstyrkts i enlighet med budgetpropositionens förslag. Att det finns ett behov av att utöka hemspråksutbildningen är alla överens om. Hur stort behovet är finns det däremot olika meningar om. Socialdemokraterna vill öka den med 24 platser utöver förslaget i budgetpropositionen, men majoriteten i utskottet följer också där regeringsförslaget. : Föredragande statsrådet säger i budgetpropositionen att man skall pröva att anordna hemspråksundervisning i den assyriska, makedoniska och eventuellt den slovenska språkgruppen utöver de språkgrupper som tidigare ingått i hemspråkslärarlinjens utbildningar. Detta visar onekligen på ett mycket stort behov av en utökning av hemspråkslärarlinjens kapacitet. Men den särskilda utbildningen av lågstadielärare med finska som modersmål ersätts inte av hemspråkslärarutbildning. Den särskilda utbildningen ger dels behörighet som lågstadielärare — lärare 1 — dels behörighet som lärare i hemspråklärare 22 — samt kompetens att undervisa i de ämnen som ingår i tjänst som lärare 1 utom i ämnet engelska. Någon risk för en alltför snäv utbildning finns alltså inte; snarare ger denna utbildning möjligheter till en mycket stor valfrihet för dem som har genomgått utbildningen. De finska invandrarna och de i Sverige uppvuxna ungdomarna med finska som modersmål utgör en resurs av människor med erfarenheter som dels kan ge de finska invandrarbarnen en trygg och bra skolgång, dels kan tillföra den svenska skolan berikande erfarenheter. Vid högskolan i Gävle-Sandviken har undervisningen bedrivits från höstterminen 1976 t.o.m. vårterminen 1979, och den har givit mycket positiva erfarenheter. Den finska gruppen vid skolan har också tillfört övriga pedagogutbildningar impulser och erfarenheter. Såväl klasslärarsom fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna vid högskolan anses ha fått kvalitetsförbättringar genom att den finska gruppen finns vid skolan. Behovet av tvåspråkiga lärare i grundskolan har ökat, och det är väl ändå i dag helt oomtvistat att såväl sociala, psykologiska som allmänspråkliga skäl talar för undervisning på invandrarbarnens eget språk. — Vådorna av halvspråklighet är ju väl dokumenterade. I många svenska kommuner finns det så många barn med finska som modersmål att det finns underlag för en helt finskspråkig klassundervisning, framför allt på lågstadiet. Av studieredovisningen framgår att utbildningen har givit många tillfällen till studier och iakttagelser av det som skiljer finska och svenska språken samt till diskussion om de åtgärder som kan vidtas. Man har belyst minoritetsoch identitetsproblematiken från olika utgångspunkter. Under hela utbildningen har språkundervisningen såväl i svenska som i finska inriktats på tvåspråkighetsfrågor och på de problem som invandrarna möter i form av identitetsklyvning och språksvårigheter. Dessutom har en orientering om skillnaderna mellan riksspråk och dialekter samt det finska språkets släktskapsförhållanden ingått. Jag vill nämna några exempel på undervisningen. Inom orienteringsämnena har mant.ex. i biologin gått igenom terminologin med växter och djurs namn på såväl finska som svenska. Detsamma gäller terminologin i human biologi. I historieundervisningen har man tagit upp finska och svenska seder och bruk samt betydelsen av att kunna föra traditionen vidare. I gymnastik har man försökt åskådliggöra olika finska lekar och bollspel. I musikundervisningen har finska sånger och sånglekar samt finsk musik ingått. Undervisningen har också givit inblickar i den finska skolans undervisningsmetodar och kunskaper om de finskspråkiga elevernas kulturbakgrund, för att man bättre skall kunna förstå de blivande elevernas och deras föräldrars attityder. Med de här korta bilderna av den särskilda utbildningen av lågstadielärare med finska som modersmål vill jag understryka vikten av att man utnyttjar de erfarenheter som vunnits vid Gävle-Sandvikens högskola av denna utbildning. Vid den här utbildningen utnyttjar man en grundkapacitet som delvis redan finns vid skolan. Detta gör att man med relativt små medel kan lägga till denna utbildning, och den blir därför relativt billig för samhället. Det innebär ett effektivt resursutnyttjande, både ekonomiskt och mänskligt. Rune Rydén betonade vikten av kvalitet i utbildningen, och han ifrågasatte om kvaliteten kunde garanteras. Denna tvåspråkiga undervisning för lågstadielärare med finska som modersmål ger inte bara en kvalitativt god utbildning för dem som genomgår den, utan den ger också erfarenheter, idéer och infallsvinklar för övrig pedagogutbildning vid undervisningsenheten och ute på skolorna. Den gör att vi kan förstå varandra bättre och på ett smidigare sätt tackla de problem som invandrarbarnen och deras föräldrar upplever. Det är därför oerhört viktigt att sådan här utbildning får fortsätta och tillföras det svenska samhället.

Herr talman! Avfallshantering och återvinning har från såväl resurssom miljösynpunkter blivit en allt viktigare samhällsfråga. Det är bl.a. angeläget att genom återvinning ur avfallet kunna spara på råvaror och energi. Det är ett förstahandskrav att människor, djur och natur skyddas effektivt vid hanteringen av s.k. miljöfarligt avfall. Det var av dessa skäl som den socialdemokratiska regeringen i februari 1975 lade fram sina förslag om åtgärder för återvinning och omhändertagande av avfall. Olika utredningar har uppskattat avfallsmängden från den kemiska industrin till ca 100 000 ton oljeavfall och 125 000 ton annat avfall per år. Merparten av avfallet uppkommer som processavfall inom industrin. Inom många industrier kan det miljöfarliga avfallet oskadliggöras eller på nytt användas i processen. Stora mängder av det miljöfarliga avfallet kan emellertid inte omhändertas inom den industri där det uppkommer utan måste transporteras bort för att oskadliggöras på annat håll. I 1975 års proposition föreslogs i det sammanhanget en rad åtgärder för att förbättra hanteringen och omhändertagandet av miljöfarligt kemiskt avfall. Det kommunala renhållningsmonopolet skulle sålunda omfatta detta avfall. För att förbättra kommunernas vetskap om mängden och arten av det miljöfarliga avfallet i företagen och därigenom underlätta kommunernas planering infördes en skyldighet för företagen att lämna uppgifter om det miljöfarliga avfall som uppkommer i verksamheten. Avfallsdeklarationen bedömdes också få stor betydelse för tillsynsverksamheten 'enligt både miljöskyddslagen och lagen om hälsooch miljöfarliga varor. För att samhället skulle få bättre insyn i hur transporterna av det miljöfarliga avfallet genomförs beslöts att sådana transporter endast skulle få utföras av företag som fått ett särskilt tillstånd för detta av länsstyrelsen. Ett samhällsdominerat behandlingsföretag skulle inrättas för att ge kommunerna möjligheter att göra sig av med det insamlade avfallet under betryggande former. Regionala mottagningsanläggningar för miljöfarligt avfall skulle iordningställas. Det förutsattes att reformerna skulle vara genomförda inom en femårsperiod. Riksdagen uttalade sig för detta reformprogram. Under de år som gått sedan 1975 har vi haft många tillfällen att konstatera hur angeläget det är att dessa frågor snabbt kan komma till en definitiv lösning. Tyvärr har vi samtidigt haft tillfälle att konstatera hur de borgerliga regeringarna har fördröjt genomförandet av reformprogrammet. Genomförandet av avfallsdeklarationen har framflyttats år efter år. Beslut om den centrala behandlingsanläggningen har ännu icke fattats. Mottagningsstationer och anläggningar för s.k. mellanlagring av miljöfarligt avfall har icke inrättats på ett tillräckligt antal platser i landet. Under tiden håller problemen i dessa sammanhang på att växa kommuner och företag över huvudet. Med jämna mellanrum avslöjas skandalösa förhållanden i samband med hanteringen av det miljöfarliga avfallet. Det är i detta läge som vi socialdemokrater inte kan nöja oss med att anse de motioner som föreligger i dessa frågor besvarade med att riksdagen bara på nytt igen starkt understryker det angelägna i att något blir gjort i alla dessa avseenden. Vi tycker att det finns all anledning att riksdagen för regeringen ger till känna att man är missnöjd med att dessa viktiga miljöoch resursfrågor på detta sätt skall dras i långbänk. Det är angeläget att det program när det gäller det miljöfarliga avfallet som riksdagen tog ställning till 1975, som skulle vara klart på en femårsperiod, dvs. fram till 1980, nu äntligen genomförs och genomförs med kraft och konsekvens. Av detta skäl yrkar jag bifall till reservation nr 2 i utskottets betänkande. En annan fråga som riksdagen tog ställning till i avfallspropositionen 1975 var frågan om en obligatorisk insamling av tidningspapper från hushållen. Enligt den utredning som genomfördes i sammanhanget har Sverige den - största förbrukningen av papper och papp per capita i Europa. Den totala förbrukningen var då utredningen gjordes ca 1,7 miljoner ton per år. Av den förbrukningen återinsamlades ca 28 20 av återanvändbart papper eller 450 000 ton. Redan den insamlade mängden avfallspapper motsvarade en råvaruförbrukning av ca 1,7 miljoner m? eller motsvarande 4 å 5 miljoner normalstora träd per år. Det är sålunda inga obetydliga mängder det är fråga om. Riksdagens ledamöter torde vid det här laget vara väl förtrogna med den situation vi har när det gäller råvarutillgången för vår skogsindustri. Vi vet att vi har ett underskott på råvara. Vi vet att vi framför oss kan se en råvarusvacka. Vi vet att i dag tvingas skogsindustrier att lägga ned från sysselsättningsoch regionalpolitiska synpunkter värdefulla företagsenheter på grund av brist på råvara. Den återvinning som kunde uppnås genom obligatorisk insamling av tidningspapper från hushållen skulle sålunda vara samhällsekonomiskt mycket värdefull. I riksdagsbeslutet förutsattes att sådan insamling skulle vara genomförd i hela landet senast under 1980. Sedan riksdagsbeslutet fattades har pappersbruken investerat i anläggningar för att kunna ta hand om returpapper. Men eftersom inte heller detta program har genomförts så som det var tänkt i 1975 års riksdagsbeslut så importerar pappersbruken i dag betydande mängder returpapper samtidigt som återvinningsgraden för exempelvis tidningar i hushållen under 1979 utgör knappt 30 96. Under 1980 väntas behovet av returpapper hos pappersbruken öka ytterligare. Om inte insamligen i Sverige ökar, innebär det en motsvarande ökning av importbehovet och en ytterligare belastning på vår ekonomi. Orimligheten i detta förhållande har påpekats såväl i den socialdemokratiska partimotionen som i motion 385 av Rolf Dahlberg och Erik Olsson. Jordbruksministern meddelade i ett interpellationssvar här i riksdagen den 5 februari i år att hittills bara tolv kommuner hade anmält till regeringen att man bedrev insamlingen av returpapper på ett sådant sätt som förutsattes i riksdagsbeslutet av år 1975. I detta läge kan vi socialdemokrater inte som utskottets majoritet nöja oss med att finna motionerna 385 och 1760 besvarade med det löfte som jordbruksministern i det sammanhanget uttalade. ”Om pappersinsamlingen mot förmodan inte skulle få den omfattning som har beslutats”, förklarade han sig beredd att vidta behövliga åtgärder. Vi kan utan vidare redan nu konstatera att pappersinsamlingen inte fått den omfattning som har beslutats. Därför föreslår vi i vår reservation riksdagen uppmana regeringen att omgående uppta överläggningar med kommunerna, insamlingsföretagen och pappersbruken, så att den obligatoriska insamlingen av tidningspapper från hushållen snarast kommer att omfatta landets samtliga kommuner. Vi anser det från råvarusynpunkt oförsvarligt att den råvara som tidningspapper representerar inte tas till vara. Vi anser också att regeringen vid dessa överläggningar bör verka för att kommunerna får skälig ersättning för insamligen av papperet. Jag yrkar sålunda, herr talman, att riksdagen med anledning av motionerna 385 och 1760, yrkande 10, ger regeringen denna sin mening till känna. Låt mig med tillfredsställelse konstatera att utskottet ansluter till den i den socialdemokratiska partimotionen 1760 framförda uppfattningen att en övergång till returflaskor eller annan returförpackning för öl och läsk skulle innebära energivinster, minskad råvaruåtgång och minskad nedskräpning. Utskottet förordar därför, med instämmande i vad som har anförts i motionerna 1760 och 1762, att den utredning som riksdsagen i samband med sitt ställningstagande till näringsutskottets betänkande i denna fråga hemställt om hos regeringen också får direktiv att pröva möjligheterna till en successiv övergång till användning av endast returförpackningar för öl och läskedrycker. Med anledning av ett yrkande i den socialdemokratiska partimotionen uttalar utskottet att det beträffande vinoch spritförpackningar framstår såsom ytterst otillfredsställande att en mycket stor del av vinoch spritförsäljningen sker i engångsemballage. Utskottet föreslår att riksdagen av regeringen skall begära sådana åtgärder att vinoch spritförpackningar beläggs med pant och återtas. Jag vill i det sammanhanget gärna understryka att det självfallet är angeläget att en sådan hantering kan ske med hänsyn tagen till rimliga krav på en god arbetsmiljö för personalen i detta företag. Utskottet föreslår i sitt betänkande att vad som sålunda anförts när det gäller den socialdemokratiska partimotionens yrkanden i detta sammanhang och folkpartimotionen 1762 av riksdagen bör ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. Herr talman! Ytterligare förslag, som vi har framlagt i vår partimotion för att främja en betryggande hantering av det miljöfarliga avfallet, återkommer i annat sammanhang. Jag syftar då på de viktiga frågorna om en skärpt lagstiftning och kontroll. Vi har i vår partimotion en rad krav, som vi vill skall beaktas i samband med att ställning tas till miljöskyddsutredningens förslag. Vi förväntar oss att regeringen med hänsyn tagen till Teckomatorpsfallet och andra inträffade händelser, som belyser behovet av ett effektivt miljöskydd, skall tillmötesgå våra krav.

Herr talman! Jag avser att tala för en folkpartistisk reservation om undanröjande av hinder för en fungerande återanvändning, men jag vill också säga att det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar på flera andra punkter innebär klara framsteg för den som är intresserad av bättre avfallshantering och mindre nedskräpning. Dessa framsteg gäller inte minst omhändertagandet av skrotbilar samt återvinning av dryckesförpackningar. Riksdagen har vid en rad tillfällen slagit fast att återanvändning måste vara en ledande princip vid omhändertagande och behandling av avfall. Sparsamhet, hushållning och återanvändning borde — det har riksdagen sagt ifrån — vara grundläggande för vårt utnyttjande av naturresurser och för inriktningen av vår varuproduktion. Om denna princip råder politisk enighet. Men det är som bekant en sak att deklarera att någonting skall vara en ledande princip — det kan vara en annan sak att skapa förutsättningarna för att kommuner, företag, myndigheter och hushåll i det dagliga arbetet skall kunna leva upp till dessa principiella deklarationer. Efter ett årtionde av tidvis ganska intensiv återvinningsdiskussion har vi uppnått eller håller på att uppnå en del viktiga framgångar, t.ex. när det gäller pappersavfall. Minst lika påfallande är uteblivna framgångar på andra områden, detta särskilt som de höjda priserna på olja rimligen bör innebära att det är mer lockande för både kommuner och företag att satsa på en högre grad av återanvändning. I en del fall där återanvändning byggts in i industriella processer kan framgången för återvinningstanken ha uppnåtts utan att det väckt särskilt stor uppmärksamhet, helt enkelt därför att återanvändning blivit en del av den etablerade tekniken och att hälsan på dessa områden tiger still. Ändå menar vi reservanter att en helhetsbedömning av avfallshanteringens läge i Sverige i dag pekar på att vi i riksdagen bör ställa frågan: Varför fungerar det inte bättre, nu när oljeprishöjningarna underlättat återanvändning? Vi reservanter har inte begärt att det skall tillsättas en stor offentlig kommitté, men vi tycker att regeringen i lämpliga former bör sätta sina olika expertorgan på uppgiften att inventera hindren för en bättre återvinning. Dessa kan vara av många slag. En misstanke kan vara att vi politiker, då vi sysslat med andra typer av politiska frågor, råkat ställa upp några regler som försvårar återanvändning av vissa produkter. Sambandet har dock kanske inte stått klart för oss och gör det förmodligen fortfarande inte. Ett populärt exempel på den här företeelsen brukar ju vara byggnormer, som inte tar hänsyn till utrymmeskrav för återanvändning — något man har bekymmer med när det gäller pappersåtervinning i flerbostadshus. Eller är de statsbidragssystem som har anknytning till avfallshanteringen egentligen utformade på bästa sätt? Hur är det egentligen med samordningen mellan avfallshanteringspolitiken och den allt viktigare energipolitiken? Kan det vara så att frånvaron av någon typ av fungerande återanvändning förhindrar att andra typer av återanvändning kan komma i allmänt bruk? Ett exempel på detta som brukar nämnas är bristande omhändertagande av tungmetallhaltigt avfall. Sedan tungmetaller på olika sätt hamnat i avloppet försvåras utnyttjandet av rötslam från reningsverken som jordförbättringsmedel. Har vi verkligen utnyttjat möjligheterna till stordriftsfördelar i återvinningssystemen? Det verkar sannolikt att om det finns någon eller ett par råvaror som kan utvinnas ur avfall och som har ett högt värde, betraktat i förhållande till det arbete och den utrustning som krävs för återvinningen, då kan dessa råvaror bära fasta kostnader för återvinningen. Samtidigt kan systemet kanske också klara av en del andra varor av mindre ekonomiskt intresse om de betraktas var och en för sig. Det är inte minst intressant när det talas om aluminiumburkar, där ju utskottet i enhällighet vill ha förslag om lämpliga styrmedel för en större återanvändning. Av de här exemplen på frågor som berörda myndigheter borde få redovisa svaren på framgår ett par saker som jag tycker är viktiga att påpeka: För det första skiljer sig återvinning av avfall från många andra kommunala verksamheter därigenom att det inte bara är fråga om kostnader. Det finns påtagliga möjligheter till nedskärning av kostnader eller till intäkter. Inte minst om man sätter in återvinningen i ett energipolitiskt sammanhang kan en del former av avfall ge ett värdefullt tillskott i strävandena att spara olja. En del kommuner och företag har här kommit ganska långt. En av många viktiga uppgifter inom energipolitiken är att se till att även andra kommer längre än de gjort i dag. För det andra är de intressanta frågorna när det gäller avfallshanteringen inte längre de principiella. Principen om återvinning har riksdagen slagit fast väldigt många gånger. Nu handlar det om att inventera saker som i praktiken hindrar att återanvändningen tar fart inom nya områden. Beträffande reservationen vill jag säga att man kan avslå motioner på många sätt. Men att hänskjuta vår motion till naturresursoch miljökommittén tycker vi reservanter inte är bra. Denna kommitté har självfallet viktiga uppgifter i och för sig. Det är bara så att de ligger på ett helt annat plan. De frågor om avfallshanteringen som vi aktualiserat i den här motionen passar inte in i direktiven för naturresursoch miljökommittén, även om dessa direktiv är mycket vittsyftande. Det arbete vi tycker borde göras — av berörda myndigheter i kommittéform eller på annat sätt — borde också kunna slutföras avsevärt fortare än arbetet i naturresursoch miljökommittén. Jagsyrkar alltså bifall till den reservation som jag tillsammans med Esse Petersson avgivit till utskottets betänkande. Utskottet behandlar ju också en rad andra frågor i sitt betänkande. Får jag börja med att kort beröra en fråga där det finns en socialdemokratisk reservation, nämligen följetongen om omhändertagande av miljöfarligt avfall genom det statliga bolaget Svensk avfallskonvertering. Här finns ett riksdagsbeslut som är fem år gammalt. I flera år har bolaget velat bygga en central anläggning för behandling av avfall. Man har arbetat mycket med att få till stånd regionala mottagningsstationer. Att de här anläggningarna inte kommit till stånd är ett hinder för att omhändertagandet av det miljöfarliga avfallet skall organiseras på ett tillfredsställande sätt ute i kommunerna. Det kan försvåra andra former av återanvändning och det kan innebära att giftiga varor står kvar ute på arbetsplatser i stället för att lagras i betryggande former eller förstöras. Socialdemokraterna har föreslagit att regeringen skall ta upp diskussioner med Kommunförbundet och vissa kommuner i den här frågan. Jag vill mena att problemet ligger på ett annat plan. Det krävs inga riksdagsuttalanden för att kontakter mellan statliga och kommunala myndigheter skall äga rum i erforderlig utsträckning. Problemet har ju varit att när en kommun blivit intresserad av en sådan här anläggning, så har det intresset inte varit långvarigt eftersom man i kommunerna som regel föredragit att anpassa sig till lokala opinioner och hoppats att någon annan kommun skall ta ansvaret för anläggningen. Den här attityden behandlades på ett som jag tycker tänkvärt sätt i en ledare i tidningen Arbetet häromdagen. Det intressanta är då att denna tidning just skall ha en sådan här mellanlagringsstation alldeles intill sin egen utgivningsort. Då brukar det låta på ett annat sätt i tidningarna, men så här skriver man alltså: ”Om alla kommuner i landet vägrar ställa upp med mark och tillstånd för de nödvändiga anläggningarna omintetgörs naturligtvis SAKAB:s möjligheter att verka. Det är lätt för den enskilda kommunen och de lokala opinionerna att säga: visst ska vi ha en säker behandlingsrutin för det miljöfarliga avfallet — bara inte här i vår kommun. Men någonstans måste ändå dessa anläggningar placeras. Alla kan inte säga nej, ty då måste i sista hand staten ingripa med tvångsåtgärder. Det ständiga nejsägandet kan inte bara fortsätta”. Så skrev alltså tidningen Arbetet och förordade därefter att lagret skulle placeras där det var tänkt eftersom riskerna kan bedömas möjliga att leva med. Skall riksdagen bidra till den här frågans lösning, tror jag inte vi gör det genom att säga åt regeringen att ha den ena eller andra överläggningen. Däremot kan naturligtvis de riksdagsmän, som i sina valkretsar möter det här problemet, på egen hand bidra till att förståelsen för riksintressena och arbetsmiljöintresset också blir mer utbredd än vad som tyvärr ofta är fallet. En annan punkt där det finns en socialdemokratisk reservation gäller pappersavfallet. Detta är ju ett område där det — förvisso efter åtskilliga förseningar — nu håller på att hända saker. Som utskottet redovisar beräknas att 1979 samlades in 110000 ton för återvinning och 35 000 ton för utnyttjande som bränsle. Den maximala mängden som kunde samlas in från hushållen var 230 000 ton. Vidare tycks frågan om prissättningen vara på väg att lösas och den återvunna volymen successivt ökas. Att i det läget göra vad socialdemokraterna vill, nämligen sätta i gång en ny vända med överläggningar mellan kommuner, insamlingsföretag, pappersbruk och regering, kan möjligen motverka sitt syfte. När de inblandade parterna nu till sist håller på att komma fram till fungerande lösningar skulle ett ingripande av det slag socialdemokraterna föreslår lätt kunna leda till att någon eller några av parterna får förevändningar att sätta sig och vänta på förmodade bättre villkor för verksamheten. Jagtror att vi nu måste låta kommunerna och företagen arbeta vidare i lugn och ro. Först när det har gått en tid och vi i riksdagen kan konstatera att den förbättring vi väntar oss inte infinner sig, först då bör det bli aktuellt med ett ingripande av det slag som förordas i reservationen. I vår motion har Esse Petersson och jag återkommit till bilskrotningsproblemen, eftersom många av de konkreta förslag som nämndes i jordbruksutskottets betänkande förra året inte har förverkligats. Dessa förslag som det finns anledning att arbeta vidare med har framkommit från naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och Kommunförbundet. Det gäller bl.a. en förbättring av skrotningspremierna och en eventuell utvidgning av bilskrotningslagstiftningen till att omfatta exempelvis elektriska hushållsmaskiner. Det gäller också att se över möjligheterna att ställa av fordon, liksom en del andra frågor. Utskottet skärper här sina skrivningar och säger att det är angeläget att dessa förslag blir föremål för en grundlig prövning från vederbörande myndigheters sida. När det slutligen gäller burkar, systembuteljer och andra dryckesförpackningar förordar utskottet enhälligt, och med instämmande både i min och Esse Peterssons motion och i en socialdemokratisk motion, åtgärder för att få mer returförpackningar. Riksdagen har ju redan hemställt hos regeringen om en utredning av förpackningsproblemen — och det på förslag av näringsutskottet. Jag vill understryka vikten av denna utredning. Jag vill härmed yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande nr 40, utom vad gäller mom. 6, där jag yrkar bifall till reservation 3

Herr talman! I betänkande nr 40 från jordbruksutskottet, som behandlar motioner om avfallshantering m.m., behandlas också tre vpk-motioner. Det är motion 389 om en fond till stöd för kommunerna vid insamling av returpapper, som i första hand skall säkra tillgången för nedläggningshotade småpappersbruk. Det är motion 943, yrkandena 2-4, om tillvaratagande av kvicksilverhaltigt avfall från tandvårdsverksamhet, märkning och insamling av kvicksilveroch kadmiumhaltiga batterier och en anläggning i Sverige för återvinning av kvicksilver ur batterier. Det är slutligen motion 1394, yrkandet 1, med krav på en så hög pant på kadmiumhaltiga batterier att ett verksamt motiv uppkommer för deras återlämnande. Vad först gäller motionen om en fond för finansiering av insamling av returpapper anser utskottet att en sådan numera inte skulle behövas. Utskottet hänvisar till en utredningsom Kommunförbundet gjort och hävdar att prisfrågan inte längre utgör något hinder för kommunerna att genomföra returpappersinsamling i enlighet med riksdagens beslut 1975. Utskottet säger också att de nedläggningshotade brukens problem inte löses genom inrättande av den i motionen föreslagna fonden. Med den motiveringen yrkar man avslag på motionen. Vi kan emellertid inte finna annat än att en fond av i motionen föreslaget slag skulle utgöra ett angeläget stöd både till vissa kommuner i insamlingsarbetet och för de små pappersbruk för vilka den fondstödda insamlingen skulle vara avsedd. Därför vidhåller jag yrkandet i motion 389. När det gäller frågan om insamling av returpapper har utskottet också behandlat en motion från socialdemokratiskt håll. I den krävs att 1975 års beslut om insamling av returpapper omedelbart skall förverkligas. Det anser också utskottet, men kravet framställs med större skärpa i den reservation som är fogad vid utskottets betänkande och som gäller pappersavfallet. Vi kommer därför att stödja reservation 1 i den kommande voteringen. Vad sedan gäller motion 943 så har utskottet, som jag ser det, gett den en välvillig behandling. Det har väl delvis sin förklaring i att liknande motionsyrkanden kommit från andra partier. Men bortsett från detta förhållande så har utskottet i sin skrivning utförligt redovisat dels motionens motivering, dels ett antal åtgärder som är på gång i den riktning som motionskraven syftar till. Beträffande kravet på märkning av kvicksilverbatterier avser man att tillgodose detta i en standard som skulle bli gemensam för de nordiska länderna och EG. I stället för att, som vi föreslagit i motionen, lägga en avsevärd pant på kvicksilverbatterier föreslås att sådana batterier i stället förses med en selektiv avgift, för att man skall få bort dem från marknaden. Det finns nämligen andra typer av batterier som kan ersätta dem. Det tycker jag är en bra lösning, varför jag i det fallet inte vidhåller kravet på pant. Beträffande en återvinningsanläggning för kvicksilverhaltiga batterier hänvisas till att en prototypanläggning provats med gott resultat. Utskottet slutar i detta avsnitt sin skrivning med följande ord: ”Utskottet utgår från att den verksamhet som pågår på förevarande område kommer att resultera i åtgärder som är ägnade att tillgodose det huvudsakliga syftet med motionerna 386, 554, 691, 943, 1 394 och 1 762 i de avsnitt varom här är fråga. Motionerna bör kunna anses besvarade med vad utskottet här anfört.” Även om våra motioner inte tillgodosetts till 100 20, anser jag behandlingen så bra att jag inte yrkar bifall till dem. Jag anser att de i allt väsentligt har bifallits. Vi kommer att följa utvecklingen och återkommer, om vi anser det motiverat. Jag skall också något kommentera utskottsbetänkandets avsnitt om miljöfarligt avfall. Under den allmänna motionstiden skrev jag ett motionsförslag som, om det hade lämnats in, skulle ha behandlats här. Då föreföll emellertid frågan brådskande, varför jag i stället valde att lämna in motionen förvandlad till en interpellation, riktad till jordbruksministern. Interpellationssvaret finns i sin helhet återgivet i utskottsbetänkandet. Vid den debatt som följde på interpellationssvaret hävdade jordbruksministern att det behövdes en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall och att regeringen inom de närmaste månaderna skulle fatta beslut om plats för en etablering. Från Kemikontoret hade det i den allmänna debatten anförts att det numera kunde anses att en central anläggning för miljöfarligt avfall är obehövlig. Orsaken skulle vara att industrin under tiden själv skaffat sig behandlingsresurser. Under debatten konstaterades att det inte förhöll sig på det sättet och att det förelåg ett verkligt behov av en behandlingsanläggning. Det senaste tillskottet till debatten om lokaliseringen av den tilltänkta behandlingsanläggningen är Kramfors. Om anläggningen förläggs dit skulle den kombineras med en demonstrationsanläggning för tillverkning av metanol. SAKAB:s prioriterade förläggningsort har hela tiden varit Norrtorp i Kumla kommun inom ett område som under och efter andra världskriget hade skifferbrytning. Här hade koncessionsnämnden för miljöskydd ursprungligen gett tillstånd för lokalisering, men det hade överklagats av bl.a. statens naturvårdsverk. En uppblossande motopinion från befolkningen i området förmådde såväl kommunfullmäktige i Kumla som länsstyrelsen att backa ur och begära en ny utredning. Efter några jämförelser med andra lägen vid kusten kom den nya utredningen ändå fram till att Norrtorp hade det bästa läget. Det främsta skälet var lägre kostnader och större säkerhet tack vare kortare transportsträckor. Här står vi i dag och väntar på ett besked från regeringen. Ett sådant kommer rimligen så snart man har utrett det senaste läget inom Kramfors kommun. Inom parentes kan jag säga att under den pågående valrörelsen i Hallsbergs kommun — det blir ju ett omval där på söndag — vågar inget parti gå ut och säga att det vill ha anläggningen. Kommer den till Norrtorp blir den inte belägen i Hallsbergs kommun, men dock mycket nära. Det är alltså en känslig fråga. Under den interpellationsdebatt som följde på det i utskottsbetänkandet återgivna svaret framhöll jag att så stora miljökrav måste ställas på den tilltänkta avfallsbehandlingsanläggningen att dess lokalisering inte begränsas på just den grunden. Jag hävdade att SAKAB måste visa att miljöförstöringarna skulle bli så små att ingen kommun i landet hade anledning att neka att ta emot anläggningen. Jag vidhåller den ståndpunkten och anser också att det bör finnas tekniska möjligheter att tillgodose detta krav. Möjligheterna att återvinna nyttiga ämnen måste också utnyttjas fullt ut. Utskottet har skrivit mycket bestämt i denna fråga, men i reservation 2 har man skrivit ännu mera bestämt, även om skillnaden kanske inte är så stor. Vi kommer emellertid att vid voteringen rösta på reservationen. Allra sist en kort kommentar till skrivningen under rubriken Återvinning i allmänhet. På detta avsnitt har vi inte nu väckt någon motion, men jag skrev för några år sedan en motion om en samlad resurspolitik. Här har nu utskottet gjort en så bra skrivning i den riktning som jag då krävde att jag vill citera en kort bit.

Jag vill bara notera att detta uttalande från utskottet helt går i den riktning som jag en gång motionsledes krävde. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1979/ 80:389.

Herr talman! Svante Lundkvist inledde sitt anförande med att i svepande formuleringar kritisera regeringen utan att påståendena i alla lägen var sakligt underbyggda. För tids vinnande avstår jag från att nu gå in i polemik på dessa punkter. Jag vill också, med hänsyn tagen till riksdagens arbetssituation, hänvisa till utskottets skrivning. Det har ju i tidigare talares anföranden skinit igenom att betänkandet får ett ganska gott betyg, även om det i detaljfrågor finns litet olika meningar. Jag tror faktiskt att detta utskottsbetänkande — även om det kan låta pretentiöst — är ett ganska viktigt dokument. I betänkandet finns flera mycket väsentliga formuleringar som är ägnade att föra denna svåra problematik närmare en lösning. Och rent allmänt kan sägas att det här inte krävs fler stora och omfattande utredningar, utan här krävs ett konkret handlande och beslut som leder till konkreta praktiska lösningar i en rad sammanhang. Jag vill med anledning av diskussionen angående SAKAB kort hänvisa till ett statsrådsuttalande, som jag tycker vittnar om avsikten med en sådan här avfallshantering. Jordbruksministern säger först apropå den uppkomna situationen när det gäller SAKAB att — vilket också har nämnts här i debatten — alla vill ha en lösning av frågan om omhändertagande av miljöfarligt avfall men att det är mycket få som är beredda att stå upp och föreslå en exakt lokalisering. Resonemang fördes länge om att lokalisera anläggningen till Norrtorp, men motståndet mot detta var mycket stort. Det gick helt enkelt inte att genomföra den lösningen av frågan mot den starka opinion som fanns. Nu tycks det vara mycket långt framskridna underhandlingar på gång, där jordbruksministern redovisat sin syn på frågan på följande sätt. Han har funnit det angeläget att andra lokaliseringsalternativ för SAKAB:s lokala behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall prövas, innan företagets koncessionsansökan i fråga om Norrtorp tas upp till avgörande. Jordbruksministern har därför rekommenderat SAKAB att omedelbart sätta i gång arbetet med att pröva en lokalisering till ett industriområde tillhörande NCB i Sandviken, Kramfors kommun. Samtidigt prövas möjlig heterna att förlägga den planerade metanolfabriken till NCB:s nedlagda massafabrik där. Vid underhandlingarna har det kommit fram att man även från kommunens sida är beredd att gå in i ett objektivt och realistiskt samarbete för att klara detta. Vi kan nu bara hoppas att dessa förhandlingar leder till resultat. Det skulle i så fall vara möjligt att påbörja den här anläggningen med endast en obetydlig fördröjning jämfört med den ursprungliga målsättningen. Den uppgiften har lämnats att det kanske kan vara fråga om några månader tills det hela är klart att sättas i gång. I det läget tycker jag att formuleringen i utskottsbetänkandet är riktig, att utskottet inte har något nytt att ge till känna i det speciella ärendet. Vad gäller frågan om pappersavfallet anser jag att man får acceptera samma ordning i det sammanhanget. Utskottet har vid behandlingen av motionerna om pappersavfallet hänvisat till tidigare debatter här i riksdagen, där jordbruksministern uttalat bl.a. följande: ”De kommuner som ännu inte har organiserat sin insamling av pappersavfall måste nu ta sitt ansvar och sätta i gång verksamheten.” Det har sagts att en av anledningarna till det nuvarande insamlingsläget är att kommunerna och pappersbruken inte kan komma överens om priset på returpapperet. I den frågan måste enligt statsrådets mening också pappersbruken besinna sitt ansvar och erbjuda kommunerna en ersättning som kan anses rimlig för den prestation som utförs av resp. kommun och av hushållen i resp. kommun. Importpapper blir inte billigt, och det är till fördel för alla om en sådan import kan undvikas. Ett särskilt problem i detta sammanhang utgör förhållandet i de kommuner som byggt anläggningar för att bränna sitt hushållsavfall. Avslutningsvis säger jordbruksministern att det i denna fråga är till fördel för alla parter om det kan träffas en överenskommelse. Vidare säger jordbruksministern att man — och det tror jag redan har citerats här i debatten — från departementets sida följer utvecklingen med uppmärksamhet. Om pappersinsamlingen mot förmodan inte skulle få den avsedda omfattningen är man från departementets sida beredd att vidta de åtgärder som behövs. Från utskottsmajoritetens sida tycker vi att ett tillkännagivande här är något av att kasta in jästen i ugnen efter brödet. När det gäller dryckesförpackningarna råder ganska stor enighet om utskottets skrivning. Jag är särskilt glad för Svante Lundkvists formulering, när han säger att hänsyn måste tas till arbetsmiljö och organisationsförhållanden inom Systembolaget för att klara denna hantering. Efter vad jag har erfarit är det nämligen inte så alldeles enkelt att man med några formuleringar i ett riksdagsbeslut plötsligt kar lösa hela denna fråga. Ny organisation, kanske nyoch tillbyggnader, anställning av ytterligare personal kan behövas, om man skall kunna klara denna nya uppgift. Jag vill emellertid i detta sammanhang uttrycka den uppfattningen att man i förhandlingar mellan regeringen och Systembolaget skall kunna nå fram till sådana tillämpningsbestämmelser avseende riksdagens beställning att det skall vara möjligt att klara denna uppgift. Förslaget om utredning har jag redan kommenterat. Jag vill, herr talman, än en gång helt pretentiöst påstå att utskottsbetänkandet är formulerat så att vi kan våga gissa att det skall ge anledning till tillfredsställelse för många intresserade avfallshanterare och att det också skall kunna leda fram till en bättre tingens ordning på detta viktiga område. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Utskottets ordförande började sitt inlägg med att säga att jag i min tur började mitt inlägg med några svepande formuleringar, med vilkas hjälp jag kritiserade regeringen. Utskottets ordförande vill inte med hänsyn till den långt framskridna tiden ta upp någon polemik med mig. Jag tycker emellertid att han borde använda några minuter till att förklara vad det var för svepande formuleringar som jag gjorde mig skyldig till. Jag vågar tryggt påstå att den kritik jag riktade var utomordentligt koncis. Den upptog de frågor som vi 1975 beslöt oss för att ha avklarade till 1980. Jag konstaterade att när det gäller avfallshanteringen återstår det mesta av det vi beslöt oss för 1975. I ett interpellationssvar 1977 gjorde jordbruksministern betydande utfästelser. Avfallsdeklarationen skulle vara klar under 1978. Enligt honom skulle den centrala behandlingsanläggningen vara klar till 1980. Också när det gäller mellanlagringen skulle man vara färdig i god tid, men det är fortfarande lång tid kvar till dess att resultatet är uppnått. Därför menar vi att det finns skäl för riksdagen att nu säga ifrån, att man måste handla med kraft och konsekvens, så att vi verkligen når det mål som vi uppsatte 1975. När det gäller pappersinsamlingen vill jag i likhet med motionären Rolf Dahlberg, som strax skall tala, konstatera att det har gått utomordentligt trögt. Han säger i sin motion att regeringen nu måste ingripa, och vi delar den uppfattningen. Men när det nu inte har gått längre än att jordbruksministern säger att om den här frågan mot förmodan inte skulle komma att lösas när man kan peka på att den är löst i bara tolv kommuner efter fem år, så måste man från riksdagens sida uttala att det finns anledning för regeringen att ingripa.

Herr talman! Återvinningen av returpapper är ingen ny företeelse. Redan på 1930-talet återvann man rätt stora kvantiteter efter dåvarande förhållanden. I slutet av 1930-talet kom man upp i mängder på bortemot 45 000 ton per år. Kvantiteterna har sedermera successivt ökat. Returpapper insamlas i huvudsak från tre håll. Det gäller för det första spill från företag som konverterar papper och papp till vellpapp, kartonger, påsar, säckar, böcker etc. samt spill från tidningsoch tidskriftstryckerier. För det andra gäller det handelsoch kontorsavfall, främst då förpackningar av vellpapp samt arkiv o. d. För det tredje får man returpapper från hushållen. När det gäller de två första sektorerna finns det f. n. inte så mycket mer att återvinna. Däremot är man överens om — Svante Lundkvist har också berört det i sitt anförande — att det går att i stort sett fördubbla mängden insamlat papper från hushållen. Svante Lundkvist har i sitt anförande också betonat hur viktigt det är ur nationalekonomisk synpunkt att vi verkligen utnyttjar den här tillgången. Jag vill göra ytterligare ett tillägg till det som Svante Lundkvist har sagt, nämligen att det går åt betydligt mindre energi om man använder sig av returpapper än om man använder sig av vedråvara. Jag har en uppgift om att den mängd råvara som vi använde 1979 innebar en besparing på elenergi som ungefärligen motsvarar vad som behövs för 6 000 eluppvärmda normalvillor. Det är alltså rätt stora mängder energi som man sparar genom att utnyttja den här råvaran i stället för vedråvaran. Därför är det ur många synpunkter oerhört viktigt att vi verkligen kommer i gång med verksamheten och att vi får ut så mycket som möjligt av returpapperet, enligt det beslut som riksdagen fattade 1975. I motion 1979/80:385 begär jag och Erik Olsson — vilket har citerats här några gånger — skyndsamma åtgärder för att kommunerna verkligen skall kunna komma i gång med insamlandet av returpapper. Det kan konstateras att vi som motionärer den här gången har blivit bönhörda över hövan. För det första har jordbruksministern i en frågedebatt här i riksdagen efter motionstiden redogjort för sin syn på saken. Jag tycker att jordbruksministerns uttalanden är mycket klara. Han har förbundit sig att se till att insamlingen av returpapper verkligen sker. För det andra har utskottet, tycker jag, mycket starkt tryckt på de motionskrav som finns i det här ärendet. Det är klart att den reservation som socialdemokraterna har fogat vid betänkandet kanske på ett sätt är en markering av de krav som socialdemokraterna har framfört i sin motion. Men med tanke på dels vad jordbruksministern har sagt i sitt frågesvar, dels den starka skrivning som utskottet gjort uppfattar jag denna reservation som en aning överflödig. Jag undrar hur den jordbruksminister ser ut som efter det här uttalandet och efter vad utskottet har skrivit inte skulle uppfylla de krav som man har ställt på honom som jordbruksminister. Det är helt klart att jordbruksministern är bunden av sitt uttalande och av utskottets skrivning, vilket bör garantera att vi får våra krav tillgodosedda. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Jag bara konstaterar att Rolf Dahlberg i sin motion, mot bakgrund av det läge vi har, ansåg det vara angeläget att ingripa nu. I dag tycks han emellertid vara beredd att nöja sig med vad jordbruksministern har sagt. Jordbruksministerns uttalande går ju bara ut på att om mot förmodan inte det händer, som Rolf Dahlberg och jag önskar och som Rolf Dahlberg i sin motion anser icke har hänt, då först är jordbruksministern beredd att ingripa. Rolf Dahlberg är betydligt mera förnöjsam i dag än han var när han skrev motionen.
Herr talman! När det gäller hur långt man kommit, så kan jag konstatera att man far med litet olika uppgifter. Jordbruksministern sade att det var tolv kommuner som hade fullt ut så att säga klarat av detta. Men om vi ser till mängden insamlat tidningsavfall, så är vi ju överens om att vi har nått över 100 000 ton — alltså ungefär hälften av det vi kan nå. Man är således på god väg i många kommuner, och man håller på att bygga upp detta. Prissättningsfrågan, som varit en broms tidigare, har berörts litet grand. Nu vet vi att det problemet håller på att lösas. Det här talar alltså för att oavsett om vi gör ett tillkännagivande eller inte, så kommer man — det tror jag i alla fall — att inom en mycket snar framtid klara genomförandet av 1975 års beslut. Och om man inte gör det kommer åtminstone jag att personligen övervaka att jordbruksministern gör vad på honom ankommer för att vi skall nå dithän.
Herr talman! Jag förstår naturligtvis Rolf Dahlbergs dilemma. Jag skall bara konstatera att det var synd att vi inte kunde förenas i ambitionerna att åstadkomma det resultat som vi till synes ändå bägge eftersträvar. Jag tror att det hade varit motiverat att det hade gjorts ett uttalande från riksdagens sida som kunde ha inneburit att jordbruksministern och regeringen med stöd av riksdagen kunnat ta upp den här frågan med alla de berörda parterna. Det hade kanske varit en styrka även för jordbruksministern.

Herr talman! Framöver kommer vi här i kammaren att i ett större sammanhang få tillfälle att diskutera den farliga tungmetallen kadmium, och jag tänker därför inte gå in djupare på den frågan just nu. Det hade i och för sig varit bättre om vi hade fått behandla avfallshanteringen och kadmiumförbudet i en och samma debatt. Så blir alltså inte fallet. Den bit av kadmiumproblematiken som vi nu skall behandla rör batterierna. Det är i och för sig inte någon liten bit, eftersom miljön via batterierna tillförs tre till sju gånger mera kadmium än exempelvis via handelsgödsel. Men tekniskt sett är problemen med batteribiten oerhört mycket lättare att lösa, och då frågar man sig vilka förslag till lösningar som finns när det gäller den biten. Via ett par motioner under den allmänna motionstiden framfördes, främst från folkpartihåll, krav på regler för betryggande insamling av nickelkadmiumbatterier. Utskottet svarade med att med anledning av motionerna hänvisa till den kartläggning som naturvårdsverket och produktkontrollnämnden gör av spridningen av kadmiumbatterier. Vidare kan man läsa: ”Utskottet förutsätter att det med ledning av denna kartläggning skall bli möjligt att vidta lämpliga åtgärder för att hindra att dessa batterier orsakar Det finns redan i dag förslag om hur en stor mängd av våra nickelkadmiumbatterier skall kunna tas om hand. Uppsala kommun hart.ex. låtit trycka en broschyr till allmänheten och till olika företag med information om bl.a. batterierna, med uppgift om hur dessa ser ut och att de bör samlas in, vilket batteriföreningen då bistår med. Också flera andra kommuner låter samla in kadmiumbatterier och Nife Jungner AB utanför Oskarshamn har redan i dag en viss kompetens att klara av en del sådana batterier. Men avfallshanteringen behöver inte ha fått en fullständig och slutgiltig lösning för att vi skall slippa slänga batterierna i papperskorgen. Batteriföreningen har rekommenderat sina återförsäljare att ta emot kadmiumbatterier, men tillräcklig information till allmänheten saknas. Utskottet borde ha uttalat sig mera bestämt för den här typen av insamlingsaktiviteter. Den kartläggning som naturvårdsverket och produktkontrollnämnden gör är i och för sig bra, men det är inte bristen på kunskap om kadmiumbatterier som är det stora miljöproblemet i dag, utan bristen på aktiviteter i avfallshanteringen. Den kartläggning som görs kan ge kunskap om i dag okänd användning, men redan i dag finns det tillräcklig kunskap om i vilka sammanhang batterierna används för att insamlingar av batterier skulle kunna bespara oss mängder av onödig kadmiumtillförsel till naturen. En stor del av batterierna finns exempelvis instoppade i olika utrustningar, såsom kassaapparater, dataanläggningar m.m. Likaså finns det miljöfarligt avfall i blixtaggregat, filmkameror osv. Man skulle kunna kräva att sådana apparater märktes och att nickel-kadmiumbatterier återlämnas eller i varje fail inte slängs bort. Vi borde kunna kräva märkning av batterierna redan i dag. Herr talman! Jag utgår från att den kartläggning som nämns och som man anger skall vara klar under 1980 leder till snara aktiviteter på det här området, men det finns ingenting som hindrar att kommunerna sätter i gång redan nu. Utskottet borde ha kunnat uttala sig i den riktningen, eftersom kadmium är en så farlig tungmetall att det inte finns någon anledning att vänta med att samla in batterierna. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag hoppas på att det händer något i den här frågan.

Herr talman! De senaste årtiondena har kännetecknats av stark teknisk och ekonomisk utveckling i vårt land. Dessa förutsättningar har gett oss möjlighet att efterfråga varor som det tidigare inte varit möjligt att skaffa. En sådan utveckling är självfallet på både gott och ont. Konsumtionsutvecklingen har varit stark sedan ett tjugofemtal år tillbaka — en tid under vilken människorna mötts av tillropet ”Slit och släng!” Svenskarna har haft råd att följa den uppmaningen, och många av problemen kring avfallshanteringen i dag är ett resultat av att det budskapet gick fram. Vi har lärt oss att konsumera i snabb takt och att låta restprodukter försvinna som avfall. Återtåget från denna princip i form av återvinning och återanvändning blir kanske svårare att lära sig. Det är detta problem som utskottets betänkande i huvudsak handlar om. Jag tänker i fortsättningen beröra några av de frågor som det gäller. Det bör då utan omsvep konstateras att flera av de frågorna, avseende hantering av pappersavfall, kemiskt och miljöfarligt avfall samt emballage av olika slag, vars omhändertagande riksdagen fattade beslut om redan 1975, redan borde ha varit lösta. Så har nu av olika skäl inte skett. Således måste man beträffande kommunernas omhändertagande av pappersavfallet konstatera att en alltför stor del av pappersavfallet ännu inte går till återanvändning. Detta är otillfredsställande. Att göra som oppositionen nu vill, dvs. föreslå att riksdagen skall ge regeringen till känna hur allvarlig situationen är, är enligt min mening en överloppsgärning. Man tycks på den kanten tydligen tro att regeringen är ointresserad av frågans lösning. Jag är fullkomligt övertygad om att de förseningar det här är fråga om verkligen bekymrar och oroar regeringen. Jordbruksministerns uttalande här i riksdagen vittnar om detta. Jordbruksministern är beredd att vidta kraftiga åtgärder för att 1975 års beslut skall fullföljas i kommunerna. Jordbruksministern har således sagt att om det visar sig nödvändigt, dvs. om pappersinsamlingen mot förmodan inte skulle få den omfattning som beslutats, är han beredd att vidta behövliga åtgärder. Mot bakgrunden av ett så starkt uttalande från ministern finns det enligt vår mening inte något skäl för riksdagen att i anledning av de här behandlade motionerna vidta någon åtgärd. Även frågan om omhändertagande av miljöfarligt avfall omfattas av 1975 års riksdagsbeslut. Att SAKAB:s planerade anläggning för omhändertagande och behandling av detta avfall inte har kunnat förverkligas är att beklaga. Man må ju ändå erinra om att miljödebatten i Sverige och rent av det kommunala vetot, som f. ö. inte är tillämpligt i denna fråga, faktiskt haft en negativ effekt när det gäller SAKAB:s ansträngningar att finna en lämplig lokaliseringsort för sin anläggning. Det torde råda stor enighet i landet om nödvändigheten av anläggningen, men alltför ofta anförs det något snäva synsättet att anläggningen kan placeras på många platser men inte i den egna kommunen. Samhället är illa betjänt av överdrifter beträffande förmodade faror med den här typen av anläggningar. Tillåter vi oss att ha en industri av den här typen, som förvisso betyder mycket för landets sysselsättning och ekonomi, måste vi också i konsekvensens namn vara beredda att ta hand om sådana anläggningars avfall. Vi har helt enkelt inte rätt att skjuta problemet åt sidan. Jordbruksministern har också på den här punkten gjort hoppingivande uttalanden. Således har han konstaterat att frågan nu synes befinna sig i ett avgörande skede. Det kan knappast tolkas på något annat sätt än att lokaliseringsfrågan under de närmaste månaderna kommer att få sin slutgiltiga lösning. För den skull bör dagens riksdagsbehandling inte heller på denna punkt ge anledning till någon åtgärd från riksdagens sida. Jag vill avslutningsvis beröra frågan om dryckesförpackningar. Utskottet är enigt beträffande en grundläggande syn, nämligen att återanvändnings principen skall utgöra grunden för avfallshanteringen. Utskottets uttalande att dryckesförpackningar i princip bör vara av återvinningskaraktär tycker vi är bra. När utskottet således konstaterar att en övergång till returförpackningar för öl och läskedrycker bör ske, utgår vi från att man med returförpackning i detta sammanhang också avser den på marknaden förekommande aluminiumburken. Därvid är att märka att denna förpackning rimligen inte kan vara en returförpackning i den mer vedertagna meningen utan är tänkt att återgå som en värdefull råvara för nedsmältning och användning i nyproduktionen. Vad beträffar flaskor för vin och spritdrycker har utskottet framfört den uppfattningen att dessa flaskor skall beläggas med pant och följaktligen återtagas av Systembolaget. Vi har emellertid full förståelse för de invändningar som har riktats häremot från Systembolagets sida; man konstaterar att detta skulle medföra en kraftig försämring av arbetsmiljön för de anställda i Systembutikerna. Med tillfredsställelse kan man därför konstatera Systembolagets uttalade vilja att medverka till att många av de förpackningar som nu är engångsglas byts ut mot returglas av leverantören Vinoch Spritcentralen. Jag fäster, herr talman, rent av så stor vikt vid detta Systembolagets uttalande att en närmare kunskap om hur stor andel av de nuvarande engångsglasen som kan utbytas mot returförpackning bör inhämtas innan den av utskottet uttalade begäran om en mer generell återtagningsplikt verkställs. Det kan rent av vara på det sättet att den återstående andelen av engångsglasen blir så pass liten att fördelarna med en skyldighet att återta alla glas inte kommer att svara mot den olägenhet som naturligtvis är förenad med den typen av åtgärd. Herr talman! Jag har i inget fall någon från utskottets mening avvikande uppfattning och yrkar därför bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag skall så här på slutändan inte försöka locka upp någon till genmäle — jag antar att debatten nu är slut. Jag vill bara anföra några saker till protokollet. För det första tror jag att den av mig nämnda fonden, som är avsedd att hjälpa de små bruken, behövs för att kommunerna skall komma i gång med en verksamhet på detta område och för att de små bruken skall kunna överleva. Det framhålls i betänkandet att fonden inte löser problemen, men jag tror ändå att den kan ge ett bidrag. Jag vill för det andra peka på något som inte har nämnts i debatten men som har redovisats i en skrivelse från SAKAB. Om SAKAB inte får etablera sin centrala behandlingsanläggning på den plats som man tänkt sig, nämligen på fastigheten Norrtorp i Kumla kommun, utan måste förlägga denna anläggning någon annanstans i landet, får man räkna med en avsevärd fördröjning i arbetet på att få till stånd denna. Den planering som bedrivits har utgått från att behandlingsanläggningen skall lokaliseras just till den plats som jag nämnt. Det är därför — om jag får uttrycka mig så — en stor risk för att anläggningen, om man har bråttom, ändå kommer att hamna där. Därför är det också så viktigt att de miljökrav som jag har nämnt blir beaktade. Jag kan slutligen instämma med Einar Larsson i att jordbruksutskottets betänkande nr 40 kan betraktas som ett viktigt miljödokument, om de tankar som där redovisas också kommer att bli genomförda i praktiken.

Herr talman! Kjell Nilsson har frågat mig om jag har för avsikt att förelägga riksdagen förslag till åtgärder för att bevara den svenska glasindustrin och när i så fall ett sådant förslag skall framläggas. Regeringens förslag i årets budgetproposition till fortsatta åtgärder för den manuella glasindustrin kommer under den närmaste framtiden att behandlas av riksdagen. Förslaget går ut på att ytterligare 4 milj.kr. satsas på effektivitetsförbättrande åtgärder och främjande av exporten under nästa budgetår. Därutöver står ca 7 milj.kr. till förfogande i tidigäre anvisat investeringsstöd till branschen. Statens industriverk fick våren 1979 i uppdrag att utarbeta en plan för samhällets insatser på glasindustriområdet. Detta utredningsarbete pågår ännu men beräknas enligt vad jag har inhämtat kunna avslutas före sommaren. Regeringens överväganden vad gäller problemen inom manuell glasindustri kommer att baseras på bl.a. industriverkets utredningsresultat. Med hänsyn till att nuvarande åtgärder är tidsbegränsade och enligt nu liggande förslag skall löpa ut vid halvårsskiftet 1981 är siktet inställt på att de förslag som regeringens överväganden eventuellt kan komma att utmynna i skall kunna föreläggas riksdagen under nästa riksmöte.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att Upsala-Ekeby AB, som äger Kosta Boda-koncernen, i dagarna säger upp samtliga anställda vid Skrufs Glasbruk för att lägga ned detta glasbruk. Skruv är en liten ort som är helt beroende av sysselsättningen vid glasbruket. Det är en av de större arbetsplatserna i det lilla samhället Skruv. De anställda får uppsägningarna lagom till semestern, och det är alltså ett mycket otrevligt bud som kommer just då de skall ut och fira sin ledighet.

Herr talman! Som svar på Kjell Nilssons frågor vill jag först och främst säga att min inställning beträffande aktuella förändringar i företagens drift är oförändrad, dvs. att det är önskvärt att företagen avvaktar industriverkets utredning innan några bindande beslut fattas. Industriverket har på vårt uppdrag gjort en så genomgripande analys av branschens situation att jag tror det är av stort värde för beslutsfattare såväl i stat och kommuner som i företag och fackföreningsrörelse att ha detta material som bakgrund för sitt fortsatta agerande. Kjell Nilsson talar om önskvärdheten av att ställa villkor på företagen i anslutning till statlig medverkan. Självfallet har vi fortlöpande ställt villkor. De bidrag som utgår är inte förutsättningslösa vare sig när det gäller branschprogram eller när det gäller lokaliseringsstöd. Men villkorens reella innebörd och verkan är ju till sist ändå beroende på branschens marknadsförutsättningar, och dess värre är det dessa som under de senaste åren har varit det stora pröblemet och som har begränsat branschens utvecklingsmöjligheter. Beträffande det förslag som vi skall återkomma med kan jag för dagen inte precisera tidpunkten. Det besked jag har att ge i dag är att vi kommer tillbaka till frågan under nästa riksmöte.
Herr talman! Industriministern säger att villkoren är desamma och att det är önskvärt att man nu inte lägger ner driften vid några företag utan avvaktar industriverkets utredning så att man får utredningsmaterialet som bakgrund för bedömningen av vilken struktur glasindustrin skall ha. Men vid Skrufs Glasbruk är situationen den att om inte personalen sägs upp i dag, vilket troligen blir fallet, så kommer detta att ske under den allra närmaste tiden. Det är alltså mycket hög tid att tala med ledningen för Kosta Boda, så att den skjuter på de uppsägningar som är varslade och som kommer att verkställas endera dagen. Jag delar industriministerns uppfattning om att det gäller att få en sådan marknad att man kan avsätta det glas som tillverkas. Det är också därför det enligt min mening är mycket viktigt att stödet sätts in snabbt, så att det kan bidra till att underlätta företagens marknadsföring och öka deras möjligheter att förbättra försäljningsorganisationen. Bilden är splittrad när det gäller glasindustriområdet, och för att en slagkraftig försäljningsorganisation skall kunna åstadkommas måste de små glasbruken hjälpas åt och gå samman i sina marknadsföringsåtgärder, och då är det viktigt att staten hjälper till. Jag tror inte att vår manuella glasindustri klarar detta utan ett starkt stöd från staten.

Herr talman! Jag hoppas att Kjell Nilsson är medveten om att vi här i kammaren inte har möjligheter och att det heller inte är principiellt lämpligt att gå in och kommentera enskilda företags dispositioner. Ännu mindre kan självfallet ett statsråd föreskriva vad företag skall göra. Jag uttalade alltså som en allmän principiell inställning att det utredningsmaterial som industriverket har arbetat med bör vara så värdefullt för branschens totala bedömning av framtidsutsikterna att man bör avvakta utredningsresultatet innan man vidtar mera genomgripande förändringar i fråga om organisation och driftsförhållanden.
Herr talman! Jag är medveten om, industriministern, att vi inte här kan besluta för eller styra företagen. Men jag vet också att om industriministern gör ett kraftfullt uttalande om olämpligheten av att ett företag just under utredningsarbetet lägger ner verksamheten och på detta sätt förändrar den struktur inom branschen som utredningen har till uppgift att se över, så har ett sådant uttalande av industriministern en stor betydelse. Industriministern har ju tidigare i interpellationsdebatter och frågestunder gjort sådana uttalanden, och jag hoppas att industriministern är beredd att göra det också i dag.

Herr talman! Lilly Hansson har frågat mig dels om jag tagit del av innehållet i NCB:s strukturplan, dels vilka åtgärder som jag kommer att vidta med anledning av förslaget till strukturplan för Hörnefors. John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra nedläggning vid berörda fabriker. Nils-Olof Grönhagen har frågat mig-dels om jag ägt kännedom om strukturplanens innehåll och därvid på regeringens vägnar sanktionerat planen, dels om strukturplanen är i överensstämmelse med regeringens och riksdagens gjorda uttalanden och beslut i anslutning till behandlingen av ärenden rörande den ekonomiska rekonstruktionen av NCB. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag erfarit pågår f. n. ett intensivt planeringsarbete inom NCB med syfte att man i slutet av juni skall lägga fram ett förslag till strukturplan. Företagets styrelse skall därefter ta ställning till förslaget. Det finns således ännu inte någon strukturplan eller ens ett färdigt förslag till en sådan plan. Det är därför självfallet för tidigt att ta ställning till de frågor som frågeställarna tar upp.

Herr talman! Av artighet skall jag tacka för svaret — även om det inte är så mycket att tacka för. Enligt industriministern finns det alltså inget förslag till strukturplan. Industriministern vill med detta säga att det som har stått i pressen bara är uppdiktat. Jag hoppas att industriministern inte begär att jag skall tro på detta. Om det vore så, att industriministern inte vill ta ställning till det som står i strukturplanen innan NCB:s styrelse har behandlat den, skulle jag kunna ha viss förståelse för det. Men det inger verkligen inte respekt, när han ger sken av att ingenting veta. När socialdemokraterna för ett år sedan ställde upp i en räddningsaktion för de bondeägda företagen gjorde vi det för att vi av principiella skäl såg fördelar med ett kooperativt ägande inom skogsindustrin. Vi gick in för att rädda tusentals jobb, men också för att ge kommunerna och de anställda möjligheter att delta i en omstrukturering och i arbetet med de viktiga framtidsfrågorna för de båda skogsindustribolagen. Vi satsade statens och skattebetalarnas pengar på detta. Socialdemokratin medverkade inte till de stora insatserna i NCB för att företaget ett år senare skulle delas upp mellan stora privata bolag. Vi anser inte att det är NCB:s eller regeringens uppgift att medverka till, som jag ser det, ett nytt baggböleri, för det är vad det handlar om. Industriministern måste ha ett ansvar för att göra någonting åt detta. Har man i denna strukturutredning följt riksdagens beslut vad gäller Hörnefors? Svaret är nej. Har man tagit hänsyn till de utredningar som facken i Hörnefors presenterat? Svaret är nej. Har man tagit regionalpolitiska eller lokala hänsyn — riksdagens mening var ju att så skulle ske? Svaret är nej. För 14 dagar sedan begärde facken i Hörnefors förhandlingar om insyn i och inflytande över strukturarbetet i NCB. De har inte fått några besked om när dessa förhandlingar skall äga rum. Däremot vill NCB ha omedelbara förhandlingar om driftsinskränkningar på grund av virkesbrist. Herr talman! Det var inte på detta sätt som strukturarbetet skulle ske. Riksdagen uttalade ju att de fackliga organisationernas beräkningar och bedömningar av olika utvecklingsalternativ ingående skulle övervägas. De fackliga organisationerna i Hörnefors har kämpat hårt för sin fabrik. De kan inte göra så mycket mera. Nu ligger bollen hos regeringen. Är industriministern beredd att ta detta ansvar?

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Jag tycker att den situation som de anställda vid NCB:s fabriker i dag befinner sig i med fog kan sammanfattas som psykisk tortyr. Det ingår så att säga i det dagliga brödet till de anställda att få höra och se olika uppgifter om nedläggningar, om nedskärningar osv. NCB-ledningen handlar i panik, den vet inte vad den skall göra — det är fackets omdöme. Man får också känslan att regeringen handlar inte alls; den är handlingsförlamad. Men så här kan det ju inte få fortgå. Nu måste väl ändå något hända. Det är ju massor av frågor som är obesvarade. Lilly Hansson har nämnt en del — jag skall inte upprepa dem. Men jag skulle vilja fråga: Vart har de ganska positiva bedömningar av Hörneforsfabriken tagit vägen som den finländska konsultfirman Jaako Pöyry presenterat? Hur är det med den s.k. strukturplanen som regeringen enligt tidningsuppgifter har stoppat? Är det meningen att de bästa bitarna av NCB skall säljas ut till skogsbolag, att farhågorna för den stora slakten av NCB skall besannas? Det skulle vara välgörande om industriministern på någon punkt lämnade ett klart besked. Och detta får man väl erkänna att industriministern har gjort åtminstone på en punkt: Det finns ingen strukturplan, inte ens ett färdigt förslag till strukturplan, säger industriministern. Men då måste jag ställa en följdfråga: Är inte tiden knapp för att ge de anställda insyn i och inflytande över strukturplansarbetet, eftersom förslaget avses framläggas i slutet av juni? Eller skall de anställda och deras fackliga organisationer ställas utanför detta strukturarbete?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret — det var kort och koncist som vanligt. Jag är inte överraskad av svarets innehåll. Jag är medveten om att det inte föreligger någon färdig strukturplan. Å andra sidan skall man då vara klar över att det som förts fram är det som kommer att utgöra en strukturplan. Att flera tidningar av olika politisk färg samtidigt och entydigt skriver om exakt samma sak vittnar om att det här är ingen tidningsanka. Det är ju också känt att man ofta använder den tekniken att man lämnar ut uppgifter under hand för att testa hur det hela uppfattas. Bakgrunden till mina frågor var just detta, att man så entydigt från pressens sida presenterat saken. I klartext lär också verkställande direktören i koncernen ha sagt att om han inte fick den här planen godkänd skulle han avgå. Jag hoppas att inte den principen får vara gällande, när industriministern så småningom kommer att ta del av den färdiga planen, att hot om avgång från VD:s sida skall vara avgörande för om planen skall godkännas eller inte. Jag tycker ändå att de här uppgifterna är tillräckliga för att industriministern själv skall bli litet orolig. Även om den här planen nu inte föreligger färdig, finns det enligt vad jag kan förstå tillräckligt underlag för industriministern att gå in och diskutera de här frågorna med företagets ledning. Om det är på det sättet att de utgör grunden för planen, kan det som regering och riksdag tidigare har behandlat icke överensstämma med industriministerns mening om rekonstruktionen av NCB:s ekonomi. Det kan inte vara i överensstämmelse med regeringens synpunkter i det här avseendet.

Herr talman! Jag förstår frågeställarnas oro och den oro som finns i de berörda bygderna hos de anställda beträffande vad som sker och vad som kommer att ske i den norrländska skogsindustrin.

Det är den utgångspunkt som NCB:s ledning och styrelse har i sitt arbete. Som jag anförde i mitt svar, bedrivs ett intensivt planeringsarbete. Diskussioner pågår internt i företaget, självfallet också med fackföreningsrörelsen involverad. Jag är naturligtvis angelägen om att hålla mig fortlöpande underrättad i denna fråga. Styrelsen för NCB har för avsikt att ta ställning till ett första konkret förslag till strukturplan i slutet av juni månad. Till dess pågår beredningsarbetet. Det är inte möjligt att — även om det finns ett opinionstryck och ett uttalat intresse från massmedias sida — i denna process, som kräver arbetsro och som kräver förhandlingar och kontakter åt olika håll m.m., göra en fullständig redovisning av hur olika modeller kan se ut. Här får riksdagen faktiskt avvakta till dess företagets ansvariga ledning har samlat sig till ett konkret resultat. Den dagen är jag också beredd att ta den diskussionen.
Herr talman! Industriministern säger sig förstå oron, och det är tacknämligt. Men vad vi begär är att industriministern skall tala om hur man på något sätt skall kunna stilla denna oro. Det är inte fråga om fem eller tio arbetstillfällen. Det är fråga om arbetstillfällen i hela bygder. Nog borde industriministern, med den kännedom han ändå har om vad som står i den här strukturplanen — det är väl helt klart att han har hållit sig underrättad om det — kunna göra något personligt uttalande om han verkligen tänker åtminstone försöka göra det bästa av den situation som har uppstått. Det finns ingen anledning att tro att allt som står i tidningen är uppdiktat. Det stod i veckans tidningar hemma att företaget begär att få virke från domänverket. Men samtidigt skall man ändå inskränka driften, både i Köpmanholmen och i Hörnefors. I Hörnefors är det meningen att produktionsminskningen skall företas under två eller tre år och att man under den tiden skall försöka hitta någon annan sysselsättning. Jag menar att man, när man varenda dag kan läsa i tidningarna om de här kriserna och besvärligheterna, borde kunna begära att industriministern ger till känna något slags mening — vi har ju inte begärt en fullständig redovisning.
Herr talman! Det är visserligen bra att industriministern förstår vår oro, men det vore ännu bättre om han toge på riktigt allvar den oro som de känner som är direkt berörda, dvs. de anställda vid berörda fabriker. Man förstår de anställdas bekymmer, och man kan inte bli annat än orolig när man ser alla de olika uppgifter som cirkulerar.

Jag kan ur en tidning citera vad facket säger: ”Vi har för fjorton dagar sedan begärt förhandlingar om insyn i och inflytande över strukturarbetet i Ncb. Vi har ännu inte fått besked om när dessa ska äga rum. Men nu när det passade Ncb skulle vi förhandla med en gång.” Vad det då gällde var alltså förhandlingar om driftinskränkningar. I NCB är man beredd att förhandla om driftinskränkningar men inte om insyn och inflytande för de anställda! Det är skrämmande att de fackliga organisationerna och de anställda så effektivt hålls utanför detta arbete och att de inte får den information som de har rätt att begära.
Herr talman! Jag uppfattade inte, när jag undrade om inte de här uppgifterna var tillräckliga för att industriministern själv skulle bli orolig och därför gå in och diskutera med företagets ledning i det skede som strukturplanen nu befinner sig i, om industriministern nämnde någonting om detta i svaret. Är de här uppgifterna riktiga, tycker jag att det måste finnas en moralisk skyldighet för industriministern — om han inte gillar innehållet i planen — att såsom representant för majoriteten av aktieägare gå in och rätta till eventuella fel.

Herr talman! Lilly Hansson ställde frågan hur man skall kunna stilla oron och undrade, om jag inte åtminstone kunde göra det personliga uttalandet att jag skall göra mitt bästa för att lösa problemen på ett sätt som står i överensstämmelse med riksdagens riktlinjer. Självfallet skall jag det! Men i detta svar ligger också att jag inte kan börja föra en hypotetisk diskussion bara utifrån vissa rykten, artiklar, intervjuer eller vad det nu är fråga om i pressen, utan jag måste ha ett konkret och definitivt förslag av den ansvariga instansen i vederbörande företag att diskutera utifrån. Beslutsprocessen i företaget måste först ha sin gång innan vi kan ge oss in i någon politisk och offentlig värdering av företagets göranden och låtanden. Den högsta beslutande instansen näst bolagsstämman är då styrelsen. Men styrelsen har ännu inte tagit ställning i frågan. Det är därför som jag menar att vi inte skall låta oss förledas eller provoceras att föra en debatt här i kammaren om enskilda företag utifrån uppgifter i massmedia. Företaget måste få en rimlig chans att samla sig till ett avgörande förslag. I företagets styrelse sitter ju också de anställdas representanter.

Det skulle ju vara ett effektivt sätt att ta död på denna ryktesspridning, som industriministern ändå tar avstånd från. Är industriministern alltså beredd att vidta sådana åtgärder att facket kommer in i verkliga förhandingar?
Herr talman! Industriministern behöver ju inte ta hänsyn till ”vissa rykten” som han säger. Han har ju själv sagt här att han följer och håller sig informerad om detta strukturarbete. Det var väl ändå så — jag vet inte om herr Åsling vill svara på det — att den här strukturplanen skulle ha lagts fram redan onsdagen den 21 maj men då blev stoppad av herr Åsling, möjligen beroende på att vi då skulle ha en stor skogspolitisk debatt i riksdagen — vad vet jag. Staten har i alla fall aktiemajoritet i NCB. Industriministern bör rimligen ha kontakt med dem som sitter som statens representanter i styrelsen, och han bör alltså kunna påverka det arbete som man har framför sig eller redan har fullföljt. Vad jag kan förstå är det faktiskt bara beslut som saknas i NCB:s styrelse när det gäller strukturplanen. Det är möjligt att det på grund av den opinion som bildats mot det som står i strukturplanen kan ske vissa förändringar. Men det finns väl knappast någon anledning att tro att det är helt klart att man tänker lägga ned både Köpmanholmen och Hörneforsfabriken.
Herr talman! Diskussioner med fackliga representanter i dessa frågor pågår självfallet inom företaget. Men företaget måste alltså ha samlat sig till en strukturplan innan vi kan föra en offentlig diskussion om vad som är lämpligt, om vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna blir, om planen står i överensstämmelse med riksdagens uttalade målsättning etc. Får jag för att en gång för alla avliva en myt säga till Lilly Hansson att jag inte har stoppat någon strukturplan i NCB och att jag inte har tagit del av någon strukturplan för NCB. Jag räknar med att den normala beslutsgången här skall följas, dvs. att företagets ansvariga styrelse skall ta ställning och att man, när man samlat sig till ett beslut i frågan, kommer att meddela regeringen och andra berörda vad strukturplanen går ut på. Jag tror att vi här i kammaren måste ta oss litet grand i akt när det gäller att värdera olika former av beslutsprocesser. Vi har ansvariga styrelser för företagen, och vi måste respektera att styrelsearbetet föregås av ett beredningsskede med diskussioner och förhandlingar. Besluten blir offentliga när styrelsen samlat sig till ett ställningstagande. Det må då gälla också för NCB.
Herr talman! Jag kan hålla med industriministern om att man inte bör ha en offentlig diskussion om detta. Men läget i dag är ju faktiskt det att vi på grund av vissa omständigheter fått en offentlig diskussion men att man från regeringens sida håller tyst. Nu säger industriministern att diskussioner med facket pågår. Men då är det verkligen förvånande att fackliga representanter säger att de för fjorton dagar sedan begärde förhandlingar men inte fått något svar. Det är ju helt motstridiga uppgifter.

Herr talman! Karl Leuchovius har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hindra att det påbörjade programmet för iståndsättning och nyanläggning av små vattenkraftverk avstannar. Karl Leuchovius har vidare frågat om jag är beredd att föreslå att en viss del av anslaget till industrins sparande framdeles ”öronmärks” för att stimulera utbyggnaden av små vattenkraftverk. Verksamheten med stöd i form av statsbidrag till åtgärder som syftar till att vidmakthålla, öka eller få till stånd elproduktion i mindre vattenkraftverk bedrivs på försök under en treårsperiod t.o.m. den 30 juni 1981. Statens industriverk skall under försöksperioden utvärdera erfarenheterna av stödet och dess utformning. Jag har erfarit att verket kommer att lämna en sådan utvärdering jämte förslag om den fortsatta verksamheten under hösten 1980. Enligt min mening bör de små vattenkraftverken konkurrera om bidragsmedlen med andra energibesparande investeringar inom näringslivet. Jag anser att man därigenom använder de tillgängliga bidragsmedlen på det från energihushållningssynpunkt mest effektiva sättet.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på de frågor jag ställt: Anledningen till dessa är att det utbyggnadsprogram som antagits inte fullföljts i den takt som avsetts och att de medel som till en del skulle ha använts till det aktuella ändamålet har gått till annan verksamhet — i varje fall tycks det så. Den mycket stora oljenotan och de nuvarande svårigheterna att över huvud taget köpa olja, tillsammans med resultatet av folkomröstningen, innebärande kärnkraftens avveckling på sikt, gör det enligt min mening angeläget att planera och utnyttja alternativa energikällor. En icke obetydlig energiresurs som redan i dag finns att tillgå och som inte har några bieffekter för vare sig vår natur eller vår miljö är de små vattenfall med tillhörande vattenkraftverk som finns i de många vattendragen runt om i vårt land. Jag har i en motion till årets riksmöte som ett exempel visat på Tidans vattenreglering. En möjlig utbyggnad enbart i detta vattendrag skulle kunna ge 40 miljoner nya kilowattimmar per år och medföra en minskning av oljeinköpen med i runt tal 13—14 milj.kr. årligen. Vattenkrafttekniken är väl utvecklad, varför man ganska snabbt kan utnyttja denna produktionsresurs för elenergi. Enligt en gjord undersökning finns det ca 1 000 mindre kraftstationer eller vattenfall som, enligt en tidigare framlagd proposition, kan bli föremål för statligt stöd eller stimulans för iståndsättande. Hittills har dock denna utbyggnadstakt varit alltför låg, varför åtgärder för att fullfölja utbyggnadsprogrammet måste till. Enligt ett pressmeddelande från statens industriverk har endast 43 miljoner av den miljard som utbetalats till energibesparande åtgärder inom industrin gått till de små och medelstora kraftverkens utbyggnad. Energiministern har inte velat gå med på att öronmärka pengar för detta ändamål, och han vill också avvakta försöksverksamheten med det stöd som i dag utgår för den fortsatta utbyggnaden av programmet. Men, herr energiminister, om man inte bygger ut snabbare än vad man har gjort hittills, kommer man inte att ha mycket att utvärdera. För min del tror jag att de investeringar som görs i de mindre kraftverken är en för hela samhället mycket angelägen och också lönsam satsning.
Herr talman! Jag vill först säga att jag delar Karl Leuchovius uppfattning att det är viktigt att vi bygger ut dessa små vattenkraftverk. Problemet är, som jag sade, att de statsbidrag som utgår för energibesparande åtgärder är begränsade och att man genom andra energibesparande åtgärder har kunnat få en något större energibesparing. Ofta är det inte lönsamt att bygga ut sådana här kraftverk utan statsbidrag. Jag inser vikten av att man kommer i gång med detta såväl som med så mycket annat. Jag hoppas att den omprövning som skall ske till hösten ger ett bättre underlag för den avvägning mellan utbyggnaden av vattenkraft och andra energibesparande åtgärder som jag tycker är viktig.
Herr talman! Jag vill bara helt kort än en gång tacka framför allt för det senaste beskedet, som jag tyckte andades en mer positiv inriktning än de upplysningar jag fått tidigare. Med detta hoppas jag bara att man skall kunna fullfölja dessa intentioner och utnyttja de resurser vi har i vårt samhälle.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om vilka bindningar som skapas för den framtida energiförsörjningen genom investeringar i kraftledningar dimensionerade för 800 kV. Det är behoven av elkraft i Storstockholmsområdet och av driftsäkerhet i det svenska kraftsystemet som är avgörande för frågan om överföringskapacitet på ledningarna i östra Svealand. Bland de möjligheter som diskuterats i syfte att förstärka överföringskapaciteten till Storstockholmsområdet ingår bl.a. ledningen från Forsmark till Odensala. Denna kan utföras antingen för 800 kV eller ersättas med flera ledningar för 400 kV. En ansökan om koncession för denna ledning bereds f.n. inom regeringskansliet. Den aktuella koncessionsansökningen är således inte avgjord. Till de frågor som kommer att bedömas vid prövning av ärendet hör bl.a. den som Stina Andersson här har ställt. Utbyggnaden och utformningen av ledningsnätet är motiverade av andra aspekter än av vilken typ av elproduktionsanläggning som elkraften skall föras över från. Detsamma gäller också frågan om vilken spänning som bör användas. Jag vill tillägga att ett utbyggt överföringssystem i det aktuella området i syfte att erhålla ett så driftsäkert och kraftekonomiskt överföringssystem som möjligt inte får införas utan att bl.a. miljöaspekterna har blivit beaktade.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det är tacknämligt att energiministern i slutet av sitt svar säger att ett utbyggt överföringssystem i syfte att erhålla ett så driftsäkert och kraftekonomiskt överföringssystem som möjligt inte får införas utan att bl.a. miljöaspekterna har blivit beaktade. Dimensioneringen av ledningen hör samman dels med Storstockholmsområdets elkraftsbehov, dels med bedömningen av hur olika spänningsval kan komma att påverka människor, djur och natur. F.n. pågår utredningar beträffande dessa områden. Det är självfallet viktigt och angeläget för Storstockholmsregionen att genomföra kraftfulla satsningar på sparande, hushållning och en uppbyggnad av alternativa energisystem. Såväl behovet av att sänka oljeförbrukningen som önskemålet att göra kärnkraftsepoken så kort som möjligt talar för detta. För det första synes det mig felaktigt om Vattenfall, som nu sker enligt de informationer jag fått, planerar och dimensionerar en kraftledning på 800 kV, innan utredningarna visat om ett sådant behov föreligger. För det andra binder man sig i så fall för ett energisystem som skall avvecklas. Samhällets strävan måste ju vara att minska bindningar i nu dominerande energisystem i syfte att underlätta övergången till alternativa energikällor. För det tredje har vi ju, om utredningarna skulle ge vid handen att en 800 kV ledning inte bör komma till stånd, bundit oss för denna ledning och lagt ner större kostnader än som skulle varit fallet om vi haft handlingsfriheten kvar. Som en följd härav kommer felinvesteringar in i bilden, och större ekonomiska satsningar görs än vad som skulle ha varit nödvändigt. Jag vill gärna framhålla, att en 800 kV-ledning innebär risker för människor och djur som vistas i anslutning till så höga spänningar. Enligt tidigare rapporter och senast enligt rapporter i tidningar i förra veckan ger exempelvis vistelse 25 dygn under kraftledning störningar hos kor vad gäller fruktsamheten. Experterna börjar få fram resultat som pekar på ett klart samband mellan brunstskador och kraftledningar. Även många miljöproblem har uppmärksammats i samband med 800 kV-ledningar. Framför allt har man pekat på inverkan på landskapsbilden, effekter av magnetiska och elektriska fält samt buller. Fågellivet störs också. Jag skulle kunna räkna upp många andra faktorer i sammanhanget. I och för sig har energiministern kanske inte svarat på just den fråga jag ställt om vilka bindningar för den framtida energiförsörjningen som skapas genom den planerade kraftledningen. Jag skulle bara kortfattat vilja fråga: Hur stora blir investeringskostnaderna för en 800 kV-ledning resp. en 400 kV-ledning?
Herr talman! Jag har inte de exakta siffrorna tillgängliga här för att kunna besvara Stina Anderssons senaste fråga. Jag vill emellertid säga att vi f. n. bereder denna svåra fråga i regeringskansliet och att det är min förhoppning att vi ganska snart skall kunna komma till ett avgörande, där vi får väga fördelar och nackdelar mot varandra.
Herr talman! Jag fick alltså inte något svar på min senaste fråga heller. Men det säger sig väl självt att en 800 kV-ledning måste innebära större kostnader än en 400 kV-ledning. Är energiministern beredd att vid behandling av t.ex. den ansökan som f.n. finns hos regeringen binda sig för de högre kostnaderna för en 800 kV-ledning trots de miljörisker som en sådan för med sig? Till miljöriskerna hör inte minst bullret, som jag inte hade tillfälle att nämna i mitt förra inlägg. Vilka möjligheter finns för att minska bullernivån vid en 800 kV-ledning? Om en 800 kV-ledning kommer till stånd, vilket jag naturligtvis hoppas inte blir fallet, är energiministern i så fall beredd att tillskapa bullernormer för bebyggelsefria zoner?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag inför riksdagen vill redovisa motiven för att jag i ett anförande inför Stockholms Handelskammare den 12 maj skulle ha avfärdat möjligheten till ett någorlunda snabbt införande av naturgas i Stockholmsregionen. Riksdagen ställde sig år 1979 i princip positiv till införandet av naturgas i Sverige. Tre krav ställdes dock. För det första borde naturgasen kunna importeras på villkor som innebär en klar förbättring i säkerheten jämfört med den oljeimport som ersätts, vilket innebär att närförsörjning bör eftersträvas. För det andra måste tillfredsställande garantier för långsiktig försörjning uppnås. För det tredje borde utvecklingen av de framtida kostnaderna för att köpa gasen kunna överblickas. Dessa krav har varit vägledande för regeringens arbete med naturgasfrågan.

Möjliga leverantörer av LNG är i första hand OPEC-länderna Algeriet och Nigeria. Båda alternativen innebär betydande investeringar. Från ekonomisk synpunkt blir problemet att finna avsättning för tillräckligt stora gasvolymer för att bära investeringarna utan att därmed gasen måste säljas främst till storförbrukare, som använder billig tjockolja och som inte är beredda att betala ett väsentligt högre pris för naturgas. Detta problem gäller i särskilt hög grad Stockholmsregionen. Regionens bränsleförsörjning baseras i dag på tjockolja för driften av kraftvärmeverk, värmeverk och stora panncentraler. Även kol används i viss utsträckning, och efter hand kan andra alternativ till tjockolja, t.ex. inhemska bränslen, komma i fråga. Det är tekniskt fullt möjligt att använda naturgas för samma okvalificerade ändamål, men det är knappast försvarbart från ekonomisk synpunkt eller från resursanvändningssynpunkt. Naturgas är nämligen ett högkvalitativt bränsle med mångsidig användbarhet. Naturgas kan betraktas som ett alternativ till bl.a. lätt eldningsolja för individuell fastighetsuppvärmning och till gasol för olika industriella ändamål. På de stora marknaderna i Västeuropa går också utvecklingen mot en alltmer kvalificerad användning av naturgas. Parallellt härmed ökar leverantörernas prisanspråk. Fram till nyligen har naturgaspriset i allmänhet knutits till priset på tjockolja. I dag finns det emellertid en klar strävan från producentländerna att i stället knyta an till råoljepriset, som ligger betydligt högre. Detta gäller både producenterna i Nordsjön och OPEC-länderna. Vid OPEC:s möte i början av maj antogs således en rekommendation av denna innebörd. Om producenterna lyckas driva igenom den nya prispolitiken — vilket vi måste räkna med — kommer det att ske en betydande relativ höjning av de internationella naturgaspriserna. Svenska köpare kommer att få betala de högre priserna liksom alla andra köpare. Vi bör inte för den skull avstå från försöken att introducera naturgas i Sverige. Men det gäller att hitta sådana användningsområden för gasen att en introduktion kan ske till rimlig samhällsekonomisk kostnad. Ett exempel på en sådan marknadsinriktning är just det aktuella Sydgasprojektet, som bygger på att gasen i stor utsträckning skall användas i villor som alternativ till tunn eldningsolja eller elkraft. Något konkret förslag till naturgasprojekt för Stockholmsregionen föreligger såvitt jag vet inte. Om ett sådant förslag läggs fram och om projektet uppfyller rimliga krav på ekonomi och försörjningstrygghet är regeringen givetvis beredd att positivt pröva frågan om medverkan från statens sida för att genomföra projektet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är ett tidningsreferat av ett uttalande som statsrådet Petri gjorde inför svenska handelskammaren för någon vecka sedan. Det gav en mycket negativ bild av statsrådets syn på naturgasen. Det har sedan i olika sammanhang tagits till intäkt för att staten inte är intresserad av tankar på naturgas i Stockholmsregionen. Därför tycker jag att de nyanseringar som har gjorts i svaret är mycket värdefulla. Det är, som jag ser det, viktigt att man i det här sammanhanget inte bara diskuterar bränslen utan hela energisystemet. Det är helt klart att olika bränslen har olika möjligheter beroende på hur man vill bygga upp den totala energiförsörjningen i en region som Stockholmsregionen. F. n. är vi i den här regionen i färd med att bygga upp en energiförsörjning baserad på kol. Knappt har folkomröstningen — där det stora argumentet för kärnkraften var att vi skulle slippa kolet — avgjorts till kärnkraftens förmån förrän de stora kolplanerna kommer fram i den ena regionen efter den andra! Det är alltså vad som nu är på gång. En kolbaserad energiförsörjning av Stockholmsregionen innebär mycket tunga investeringar. Man satsar på stora kraftvärmeverk, stora värmecentraler och planerar ett stort interregionalt fjärrvärmenät. Det är alltså mycket kapitalintensivt, och det måste vara centraliserat och kapitalintensivt för att man skall ha någon möjlighet att begränsa de miljöproblem som en omfattande kolanvändning naturligtvis för med sig. Om man i stället valde att bygga upp en energiförsörjning baserad på naturgas skulle man kunna lägga upp det på ett helt annat sätt. Naturgasen leder inte till några miljöföroreningar. Det innebär att man inte behöver ha några jätteanläggningar koncentrerade till några få platser i landet eller i regionen, utan man kan bygga upp en energiförsörjning baserad på närvärme, alltså små förbränningsenheter ute i bostadsområdena, som producerar hetvatten, kanske också el, genom generatorer av dieseltyp. Det har tidigare föreslagits av Folkkampanjen nej till kärnkraft, som utarbetade en skiss på hur det här kunde se ut. Vi har alltså två system, ett som bygger på ett billigt bränsle med stora investeringar och ett som bygger på ett dyrt bränsle med mindre investeringar. Fördelen med det senare systemet är att det är lätt att förena med energisparande investeringar och alternativa energikällor, medan dessa saker är ganska olönsamma i ett kolsystem. Därför tycker jag att man bör studera alternativet med naturgas och närvärme vidare. Jag vill fråga: Har energiministern studerat Folkkampanjens förslag och är energiministern beredd att arbeta vidare med denna fråga och pröva nya lösningar?
Herr talman! Jag har sett det förslag som Folkkampanjen har lagt fram, men enligt de uppgifter som jag hittills har fått är det väsentligen en ekonomisk fråga. Med den tråkiga prisutveckling som f. n. råder beträffande gas blir det väldigt dyrt att basera Storstockholms värmeförsörjning på gas. En annan sak som är besvärlig f. n. är att det inte finns så väldigt gott om gas som man kanske tror. I varje fall är man mycket beroende av leveranser från samma länder varifrån vi nu köper olja.

Herr talman! Den alternativa energiplan som Folkkampanjen lade fram i våras var gjord med hjälp av de frivilliga insatser som Folkkampanjen kunde mobilisera och med begränsade ekonomiska resurser. Vad man hade önskat sig är att de ansvariga statliga och regionala organen hade utifrån den idéskiss som förelåg gått in med ett mera detaljerat studium. När man väger de olika alternativen mot varandra är det väldigt viktigt att man inte bara ser på bränslepriserna utan också studerar kostnaderna för hela energisystemet och att man inte bara ser på kostnaderna i nuläget utan också studerar dem på litet längre sikt. Man måste väga in det faktum att bygger man upp en energiförsörjning baserad på kol och tunga investeringar, kan man inte åstadkomma särskilt stor lönsamhet genom energibesparingar och alternativa energikällor, eftersom de fasta kostnaderna är så stora. Med ett närvärmesystem baserat på naturgas kan man vidta besparingsåtgärder och få en större lönsamhet i projektet på längre sikt. Det är viktigt att man låter detta alternativ bli föremål för mer seriösa studier än man hittills haft möjlighet att göra. Såsom ett litet kuriosum vill jag konstatera det som sägs i slutet av statsrådets svar, nämligen att om ett förslag läggs fram som uppfyller rimliga krav är han givetvis beredd att positivt pröva detta. För bara några dagar sedan deltog jag i en fullmäktigedebatt i detta ämne. Där fick man beskedet att bollen ligger hos regeringen men att regeringen inte är intresserad. Därför blir ingenting gjort. Det är väl vad som sker. Frågan bollas mellan regeringen, som säger att detta är någonting för de regionala och lokala organen, och kommunerna, som säger att detta är någonting för regeringen, och så händer ingenting alls.
Herr talman! Det är självfallet ett ansvar både för staten och för vederbörande kommun att tillse att Stockholm får en god och ekonomiskt försvarbar värmeförsörjning. Vi kommer under hösten att ha överläggningar med Stockholms kommun. Jag kommer att ta kontakt med kommunen. Jag utgår från att därvid alla frågor och alternativ kommer att diskuteras.
Herr talman! Det sista låter intressant. Jag hoppas att man då också ger ett naturgasalternativ en rejäl chans och att man framför allt, som jag betonat några gånger, jämför ett naturgasalternativ med ett kolalternativ när det gäller det totala energisystemet och dess kostnader och inte bara jämför bränslepriserna plus kostnaderna för förbränningsanläggningar. Man måste Nr 158 också beakta framtida besparingsmöjligheter i olika system. Fredagen den
Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att det är förenligt med demokratiska principer att statliga verk lokaliserar verksamhet utan hänsynstagande till vad en bred lokal opinion anser om var verksamheten skall förläggas och om jag anser att en lokalisering av SJ:s verksamheter som ökar bilismen i tätortsområden är förenlig med riksdagens trafikpolitiska beslut. Bakgrunden till Eva Hjelmströms fråga är att SJ beslutat flytta styckegodshanteringen från Södra till Norra station.
Genom ett avtal med statens järnvägar förvärvade Stockholms kommun 1979 merparten av det s.k. Södra stations-området i Stockholm. Avtalet innebär att SJ:s styckegodsoch vagnslasthantering måste flyttas före den 1 juli 1983. Avtalet innehåller inga uppgifter om var denna verksamhet skall förläggas i framtiden. SJ beslöt 1979 att styckegodshanteringen skulle flyttas från Södra station till Norra station. Ur miljösynpunkt är en sådan flyttning synnerligen olycklig. Därigenom kommer ytterligare tung trafik att belasta redan hårt utsatta innerstadsområden.
SJ skall som affärsverk täcka sina kostnader med intäkter och över en konjunkturcykel lämna staten ränta på det kapital som lagts ned i företaget. På så sätt har SJ-ledningen ett ansvar inför skattebetalarna att driva trafiken så effektivt som möjligt och se till den ekonomiska helheten. En sådan av riksdagen accepterad ekonomisk synvinkel behöver inte anläggas av utomstående som riktar krav på företaget.
En helt ny terminal vid Årstafältet. som föreslagits av personalen, är ur miljösynpunkt att föredra. Protesterna har därför varit omfattande inom kommunen mot en sådan flyttning. Flyttningen strider helt mot de principer som lagts fast vad gäller trafikpolitiken och dess inriktning på att minska bilismen i tätortsområden.
Det är därför som SJ:s ledning inte alltid kan tillfredsställa lokala opinioner, men självklart skall SJ i möjligaste mån ta hänsyn till sådana. I den aktuella frågan om lokaliseringen av styckegodshanteringen i Stockholm har kommunen beslutat att ta upp överläggningar med statens järnvägar. Frågan om trafikföringen kan självfallet tas upp i dessa överläggningar. Allmänt vill jag säga att det bästa sättet att minska trafiken med distributionsbilar i tätorterna är att samordna transporterna. Det illustreras av att den genomsnittliga lasten i bilar med samordnade transporter i Stockholms län 1978 var 6 000 kg per dag mot 500 kg i firmabilar utan samordnade transporter. För att samordningen av transporterna skall bli större krävs att goda ekonomiska, transporttekniska och andra förutsättningar skapas — exempelvis i fråga om terminaler. Man får förutsätta att SJ:s förslag grundar sig på sådana synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Eva Hjelmströms fråga, som hon är förhindrad att själv ta emot. Jag tycker att det är ett svar som är positivt ur flera synpunkter.

Det sista som sägs i svaret, om betydelsen av samordning av transporterna, är kommunikationsministern och jag också överens om. Det beslut som SJ fattade den 15 november 1979 om att flytta styckegodshanteringen från Stockholm Södra till Norra station var enligt min och personalens uppfattning ur flera synpunkter olyckligt. Den berörda personalen och dess fackliga organisationer liksom dess representant i den utredning som föregick beslutet vänder sig bestämt mot flyttningen till Norra station och förordar i stället en flyttning till Årstafältet. Nu har det kommit in en del nya saker i bilden. Utöver Stockholms kommuns enhälliga ställningstagande för överläggningar med SJ om flyttning till Årstafältet har Kooperativa förbundet enligt uppgift inlett överläggningar med SJ om att SJ skall överta även själva godshanteringen vid KF:s terminal, där SJ redan tidigare sköter vissa uppgifter med växling m.m. Kooperativa förbundet har också låtit förstå att man har planer på en egen godsterminal på Årstafältet och uttryckt intresse för en gemensam terminal med SJ. Min förhoppning — liksom jag förutsätter personalens förhoppning — är givetvis att detta skall gå i lås och att man skall hitta en sådan lösning. Inte minst ur beredskapssynpunkt vore det i allra högsta grad olyckligt om man inte skulle kunna bibehålla två godsterminaler, en för södra och en för norra Stockholmsområdet.